Herr talman! Jämviktsriksdagen lider mot sitt slut, och jag skulle förmoda att omdömet att den är sörjd och saknad av ingen gäller en bred majoritet av kammaren. Inför allmänheten har väl de många lottningstillfällena i kammaren kommit att framstå som det signifikativa för denna jämviktsriksdag. Om jag begränsar perspektivet till finansutskottets ansvarsområde, som vi debatterar här i dag, vågar jag mig dock på att konstatera att perioden varit fruktbärande för möjligheterna att bedriva en aktiv ekonomisk politik. Som jag upplever det står denna mandatperiod i detta avseende i skarp kontrast till perioden 1971-1973. Den perioden präglades av en dogmatisk — ja, närmast konservativ ekonomisk politik. Den finanspolitik statsmakterna bedrev torde i varje fall år 1971 ha direkt medverkat till den betydande arbetslöshet som vi då hade. Jag är litet förvånad över att herr Hermansson förnekade skillnaderna i anslaget i den ekonomiska politiken under dessa två mandatperioder. Det är på något sätt en paradox att herr Hermansson med sitt ljusa lynne har denna dystra ödestro, som här kommer till uttryck. Den har ju i realiteten inget stöd i vare sig svensk eller internationell verklighet. Det är något heroiskt över att trots detta fortsätta med den argumentering som vpk här för. När man blickar tillbaka på arbetet i utskottet kan man konstatera, att vad som inleddes med behandlingen av finansplanen 1974 var upptakten till något av en kontinuerlig process av förhandlingar, som avslutades med utskottets betänkande nr 16 i fjol. Målet var hela tiden att skapa politiska förutsättningar för en aktivare och mera förutsättningslös ekonomisk politik. Sedan riksdagen i stort anslutit sig till den fyrpartiuppgörelse som låg bakom finansutskottets betänkande nr 16 var det emellertid också slut med regeringspartiets vilja — och jag vill säga också kurage — att sluta upp bakom mittenpartierna och den ekonomiska politik som de skisserade i utskottet. Det är ganska betecknande att såväl vårt betänkande med anledning av finansplanen för 1976 som det betänkande vi nu har att behandla ändå i avgörande mått har fått sin karaktär av centerns och folkpartiets partimotioner och att strävan där har varit att fullfölja handlingslinjen i utskottet från 1974-1975. Övriga partier har emellertid nu bara delvis anslutit sig till våra tankegångar, moderata samlingspartiet mera och socialdemokratiska partiet mindre. När man går att försöka sammanfatta erfarenheterna och intrycken av denna mandatperiod måste det ändå framstå som en styrka för svensk parlamentarism att man under två hela år har kunnat uppnå en bred samling omkring den ekonomiska politiken. Herr Ekström ville här negligera det arbete som bedrivits i utskottet när det gällt att försöka hitta alternativa handlingslinjer. Men jag noterar då att vad herr Ekström sade om den konjunkturpolitiska beredskapsplanen inte var korrekt. Den beredskapsplanen har verkligen lyft fram sysselsättningsfrågorna till något mycket centralt i den ekonomiska politiken. Om jag tar en annan och mera perifer detalj i sammanhanget, sänkningen av allmänna arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdet, så är det ganska klart att den har inneburit sänkta personalkostnader för de berörda arbetsgivarna. I varje fall den verksamhet som är budgetstyrd —- och sådan verksamhet har ju herr Ekström god erfarenhet av — blir självfallet mera expansiv om personalkostnaderna sänks. Det är ganska klart att här finns det ett direkt samband mellan kostnader och insatser för ökad sysselsättning. Och när herr Ekström vill förneka att här har inträtt någon positiv strömkantring i den ekonomiska politiken, så kan jag också fråga: Varför var perioden 1971-1973 så anmärkningsvärt annorlunda i sitt anslag, framför allt när det gäller de sysselsättningspolitiska åtgärderna. Denna vår har vi upplevt att det har inträtt en förändring i atmosfären i finansutskottet. Det är en förändring som uppenbarligen går tillbaka på en ny attityd från regeringens sida i inflationsfrågan. Den har kommit till uttryck genom att man nu sprungit ifrån den fyrpartiuppgörelse i finansutskottet som gick ut på en aktivare och i ett samrådsförfarande formaliserad stabiliseringspolitisk insats. Vad det egentligen var som hände mellan december i fjol, när socialdemokraterna i kammaren som en man ställde sig bakom utskottets förslag, och mars i år, då regeringen kallade till överläggningarna är höljt i dunkel. Det blev under alla förhållanden överläggningar i en helt annan anda och med en helt annan inriktning än som riksdagen begärt. Trots regeringspartiets omvittnade goda kontakter med LO och TCO lyckades man inte få LO och TCO med i rådslaget. Över huvud taget var överläggningarna med den inriktning de fick inte ägnade att tas på allvar. Mellan december i fjol och mars i år låg sannolikt en omprövning av regeringens politik. Fram till överläggningarna denna vår var man beredd att acceptera en bred samling i omsorgen om samhällsekonomin. Därefter har man valt att gå sin egen väg, vilket är anmärkningsvärt med hänsyn till de krav som den ekonomiska politiken nu står inför. Det är alltså med beklagande som utskottsmajoriteten konstaterar att någon stabiliseringspolitisk konferens i den av riksdagen förordade utformningen inte kommit till stånd. Enligt vår uppfattning hade omsorgen om näringslivets konkurrenskraft och sysselsättningen motiverat att riksdagens beslut fullföljts. De socialdemokratiska reservanterna noterar liksom finansministern i propositionen att överläggningarna dock gav vid handen, som det heter, att det föreligger en allmän uppslutning från de i överläggningens slutskede deltagande partierna om nödvändigheten av en politik som hejdar inflationen. Ja, det låter sig sägas. Men regeringen själv har ju i praktisk handling visat liten vilja att fullfölja riksdagsbeslutet. Ambitionerna räckte inte längre än till att presentera ett nytt skatteprovisorium. Detta skatteprovisorium är till sin utformning en illustration till det begränsade perspektiv och den bristande viljan till aktiva insatser i stabiliseringspolitiken som regeringen givit uttryck för denna vår. Genom att lägga fram sitt förslag redan i mars månad har man fjärmat skattepolitiken från konjunkturpolitiken. Det finns en överhängande risk för att hela detta skatteprovisorium vid 1977 års avtalsförhandlingar kommer att upplevas som alltför bristfälligt och illa samplanerat med den ekonomiska utvecklingen för att ge den avsedda stabiliseringspolitiska effekten. Vi vet redan att kommuner och landsting starkt kritiserat uppläggningen, som i realiteten innebär en fortsatt övervältring på kommunalskatten, något som dessutom har en direkt negativ fördelningspolitisk effekt, som i varje fall centern icke kan acceptera. Redan nu kan man alltså konstatera att skatteprovisoriet varken är något särskilt lyckat skattesänkningsförslag eller något positivt inslag i stabiliseringspolitiken. Det är nu inte alltför ovanligt att det ödet vederfars improvisationer. Den nu framlagda propositionen kan tyvärr, herr finansminister, inte förta detta intryck. Den ekonomiska verklighet som finansutskottets betänkande nr 40 handlar om erbjuder många inslag som går utöver det traditionella mönstret. Det råder emellertid nu inget tvivel om att den internationella konjunkturen är på väg mot en klar förbättring. Under nästa år finns det anledning förmoda att svensk ekonomi får sin prägel av en markant uppgång. Men det är ingen entydig bild som presenteras internationellt. Dels startar uppgången från en mycket låg nivå, dels är bilden splittrad vad avser såväl enskilda länder som enskilda branscher. Tack vare den ekonomiska politik som under de senaste åren har kunnat utvecklas här i landet mot bakgrund av en bred enighet i riksdagen har vi hittills varit lyckosamma och haft relativt begränsade känningar av de internationella problemen. Herr Ekström åberopade OECD i sammanhanget, och det är naturligtvis korrekt. OECD har emellertid inte gjort någon värdering av det interna svenska spelet när det gäller den ekonomiska politiken; organisationen har helt enkelt bara noterat att den politik som initierats i finansutskottet och i riksdagen har varit lyckosam. Nedgången i sysselsättningen i näringslivet har kunnat kompenseras av en påtaglig expansion inom den offentliga sektorn. I längden kan denna expansion inte fortsätta utan en motsvarande utveckling i näringslivet. Därför måste av hänsyn till ungdom och kvinnor som vill ut på arbetsmarknaden ansträngningarna till ökad sysselsättning i näringslivet för speciellt dessa grupper intensifieras. Kvar finns också en oförändrat låg sysselsättningsfrekvens i vissa regioner av vårt land. Eftersom vi går in i den förväntade konjunkturuppgången med en lägre arbetslöshet än någonsin tidigare i motsvarande situation, finns det självfallet anledning att med kraftfulla åtgärder styra sysselsättningsökningen i näringslivet till de regioner där undersysselsättningen är påtaglig. Genom att det i denna konjunkturuppgång görs en långt mer målmedveten regionalpolitisk inriktning av sysselsättningsåtgärderna än tidigare skulle man också kunna få en bättre balanserad konjunkturuppgång än tidigare. Vi är nämligen av allt att döma på väg in i ett konjunkturförlopp, där risken för lokala överhettningstendenser är överhängande. I finansfullmakten har regeringen fått väsentliga resurser för en regionalpolitisk inriktning av åtgärderna. Det märkliga är bara att regeringen förefaller omedveten om problemets hela vidd. Det gäller kompletteringspropositionen och det gäller också den socialdemokratiska reservationen i finansutskottet. Jag skulle vilja påstå — vilket utskottet också gör i sitt betänkande -— att frågan om regionalisering av samhällets insatser aldrig har varit mer väsentlig och avgörande för våra möjligheter att framgångsrikt lösa de stabiliseringspolitiska problemen än nu. Här saknas emellertid som jag ser det både medvetenhet och vilja från regeringens sida. Det är betecknande att de socialdemokratiska reservanterna gör ett uttalande om att man bör underlätta företagens personalrekrytering. Det är gott och väl, men uttalandet som det framstår naket tarvar en kommentar och ett förtydligande, herr Ekström. Är det möjligen så att man tänker ansluta sig till den socialdemokratiska majoriteten i sysselsättningsutredningen och ensidigt satsa på rörlighetsstimulerande åtgärder? Eller är man beredd att slå följe med oss och öka sysselsättningstillfällena där det finns arbetskraft ledig och där det finns undersysselsättning? Ett annat centralt problem i den ekonomiska utvecklingen är naturligtvis näringslivets investeringar. Där finns nu, som vi har påtalat i betänkandet, en påtaglig eftersläpning. I finansplanen i fjol förutskickades en ökning av industriinvesteringarna på 9-10 96 under 1975. Vi vet nu att investeringsuppgången stannade vid ca 1 96. Den grova felkalkyl som regeringen här har gjort borde självfallet motivera en ingående analys av investeringssituationen under 1976. Redan i partimotionen i januari föreslog centerpartiet, liksom övriga icke-socialistiska oppositionspartier, en rad åtgärder för att förstärka investeringsaktiviteten; framför allt i de mindre företagen, eftersom de förslag regeringen då framlade ensidigt tog sikte på att främja de stora företagens och de statligt ägda företagens investeringar. Våra förslag om en kraftigt utvidgad kreditgivning via de s.k. mellanhandsinstituten godtogs också av riksdagen. Däremot avvisades både kravet på en förstärkning av det generella investeringsstödet genom en höjning av investeringsavdrag och bidrag och förslaget om en uppräkning av anslaget till hantverksoch industrilånefonden till 150 milj.kr. I kompletteringspropositionen har regeringen återkommit till investeringsavdragen och bidragen. Samtidigt som vi konstaterar att det är bra när syndare sig bättrar, måste vi notera att regeringens långsamma reaktionsförmåga — åtminstone i det här avseendet — gjort att värdefull tid gått förlorad. Vi har föreslagit att investeringsavdragen och bidragen skall gälla också byggnadsinvesteringar i näringslivet. Detta polemiserar de socialdemokratiska reservanterna mot på ett sätt som är avslöjande för deras intentioner. Man hänvisar nämligen till att frisläppen ur investeringsfonderna för konjunkturutjämning ger en tillräcklig stimulans för byggnadsinvesteringar och att två tredjedelar av de närmare 5 miljarder som frisläppts sedan den 1 januari 1975 ligger på byggnader och anläggningar. Det är riktigt. Men som det mesta i den socialdemokratiska regeringens näringspolitik har åtgärderna en slagsida mot de större företagen, och det är ur vår synpunkt inte acceptabelt. Det tillhör dock ännu undantagen att de mindre företagen kan dra nytta av investeringsfondsavsättningar, även om de ökar. Eftersom vi nu anser tiden mogen att prioritera de mindre företagen, bl.a. av arbetsmiljöoch regionalpolitiska skäl, anser vi vårt förslag välgrundat. En stimulans till byggnadsinvesteringar löper dessutom inte i samma mån som en stimulans till maskininvesteringar risken att spilla över i en ökad import och försämrad bytesbalans. Efter förslag av finansutskottet beslöt riksdagen i mars att de s.k. mellanhandsinstituten skulle tillföras väsentligt ökade resurser från AP fonderna. Bakgrunden var den satsning på Statsföretag och fjärde AP fondens börsaffärer som regeringen förordade och som vi ansåg borde kompletteras med åtgärder för att öka de mindre företagens tillgång på kapital. Vi i majoriteten har nu ansett oss vilja understryka det angelägna i att riksdagsbeslutet fullföljs och att man däri jämställer de olika mellanhandsinstituten vid tilldelningen av kapital för investeringar i till verkningsoch förädlingsindustrin. Av allt att döma har den principen inte tillämpats hittills, och när vi samtidigt är medvetna om att AP fondernas likviditetssituation mycket väl tillåter denna prioritering utan att andra angelägna kreditanspråk eftersätts har vi på nytt aktualiserat kravet. Sedan utskottets betänkande justerats inkom till utskottet en skrivelse från allmänna pensionsfondens första, andra och tredje fondstyrelser — den har åberopats av herr Ekström tidigare - med en kommentar till finansutskottets tidigare synpunkter på placeringspolitiken. De socialdemokratiska reservanterna tar upp skrivelsen i sin reservation, vilket väl får betraktas som ett anmärkningsvärt steg med hänsyn till att skrivelsen inte kunnat behandlas i betänkandet och av majoriteten. Riksdagen får senare anledning att återkomma till denna principiellt intressanta fråga.

Att låta AP-fondens styrelse på egen hand avväga kreditbehoven inom samhällslivets alla sektorer kan inte vara rimligt. Fondmedlens placering måste naturligtvis ske på ett sådant sätt att den är förenlig med de riktlinjer för den ekonomiska politiken som riksdagen godkänt. Det är ganska klart att riksdagens beslut i mars, med finansutskottets goda minne, att tillföra fjärde AP-fonden 500 nya miljoner för aktieköp, beslutet att fördubbla Statsföretags aktiekapital och andra likartade beslut påverkar, ja, ingår i kreditpolitiken på samma sätt som de förslag beträffande mellanhandsinstituten och landshypoteksorganisationen som utskottsmajoriteten ställt. Den avgörande skillnaden mellan socialdemokraternas linje och vår är att vi vill ge olika delar av näringslivet samma reella chans på kapitalmarknaden i det här läget — små företag samma chans som stora, kooperativa företagstyper samma chans som statliga, etc. — medan socialdemokratin fortfarande ger intryck av att vilja ensidigt prioritera storföretag och statlig företagsamhet. Det finns följaktligen, som jag ser det, ingen konsekvens i den kritik som de socialdemokratiska reservanterna ger uttryck för på den här punkten. Det allvarligaste problemet för den ekonomiska politiken under den närmaste tiden är uppenbart inflationsutvecklingen. Aktuella siffror pekar nu dess värre mot en oförändrat hög inflationstakt, i vissa avseenden” en accelererad prisstegringstakt, och allt fler rapporter kommer från svenska företag om att de möter ökade svårigheter på exportmarknaderna till följd av försämrad konkurrenskraft. Detta är illavarslande tecken. När Thorbjörn Fälldin på centerns vägnar i oktober i fjol skisserade ett första program för att bekämpa inflationen var det mot bakgrund av att den internationella prisstegringsvågen, som sköljt in över Sverige, då klart hade ebbat ut. Men trots detta fortsatte prisstegringarna i vårt land, och inflationen förändrade snabbt karaktär till att bli hemmagjord. Kraven på konkreta, målmedvetna insatser för att dämpa inflationen har oförminskad aktualitet i dag. Det är uppenbart att ett samhälle av Sveriges karaktär med starka organisationer inom arbetsmarknaden och näringslivet och med klart exportinriktat näringsliv måste ta itu med inflationsproblematiken på bred front och med samtliga inblandade parter delaktiga i åtgärderna. Något av det mest anmärkningsvärda med kompletteringspropositionen är frånvaron av en målsättningsdebatt när det gäller den ekonomiska politiken på längre sikt.

Finansministern har tidigare beredvilligt lovat att acceptera att man skulle dela upp behandlingen av långtidsutredningen och låta en del anstå till hösten. Med den behandling långtidsutredningen fått från departementets egen sida i kompletteringspropositionen har det emellertid inte heller varit meningsfullt för utskottet att tränga djupare in i detta material. Vi har därför nöjt oss med att föra en allmän diskussion om utredningen och att tillstyrka önskemålen i ett par centermotioner som mera har inrikning mot framtida långtidsutredningar. De välfärdspolitiska analyserna i framtida långtidsutredningar bör ges större utrymme och få en mer ambitiös behandling. Naturligtvis är det också angeläget med tanke på regionalpolitikens betydelse att långtidsutredningarnas material regionaliseras och får en mera klar inriktning på att vara ett beslutsunderlag också för regionalpolitiken. Behandlingen av långtidsutredningen tyder på en anmärkningsvärd brist på intresse för de längre perspektiven från regeringens sida, som jag beklagar. Även om långtidsutredningen inte är mycket mer än en framskridning av konsekvenserna av den nuvarande politiken, bör den dock bli föremål för en systematisk utvärdering. Den fråga man ställer sig är: Hur bedömer regeringen långtidsutredningens alternativ ur sysselsättningssynpunkt, sett i relation till sysselsättningsutredningens förslag, och hur vill man förklara utredningens anmärkningsvärda avsaknad av en kvalificerad regionalpolitisk problemdiskussion? Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 40.

Herr talman! Det är möjligt att det finns de som lyssnar till den här debatten för att skaffa sig en klarare bild av hur de olika partierna vill sköta den ekonomiska politiken. Vilka är egentligen skillnaderna mellan partierna? På vilka punkter är ni oense? kan någon fråga. Det är en berättigad fråga som inte alltid besvaras rakt och enkelt när vi tvistar om investeringsstimulanser, valutaproblem, lånekungörelser m.m. Låt oss därför i ärlighetens namn först som sist konstatera att oenigheten om vad som borde göras annorlunda de närmaste månaderna för att klara sysselsättningen, priserna, investeringarna osv. är ganska liten. Det skulle vara att lämna den intresserade lyssnaren i sticket att säga att de enda skillnader som finns mellan partierna är att en del ville höja avdraget för investeringar i maskiner redan i mars, medan andra vill göra det först i maj, eller att skillnaden är att en del också vill stimulera byggnadsinvesteringarna, andra inte. Nej, det är när vi ser de ekonomiska villkoren för individer och företagsamhet på längre sikt som skillnaderna blir synliga. Det är också då som det som i dag kan verka som ett kringtrampande på samma fläck visar sig vara små framsteg — framåt —, fast i olika riktningar. Det finns därför skäl att i första hand uppehålla sig vid den ekonomiska politikens inriktning på något längre sikt. Det är då skillnaderna framträder. Det är då man kan spåra hur de olika politiska meningsriktningarna lägger sin tonvikt och tyngdpunkt. Ett sådant framåtblickande måste emellertid ta sin utgångspunkt i det vi känner till, det vi har erfarenhet av, dvs. det som redan hänt. Det som har hänt är ju att Sverige har klarat sig förhållandevis bra under de allra senaste åren jämfört med andra industrinationer. Svenska löntagare och konsumenter har kunnat höja sin levnadsstandard medan motsatsen varit ett faktum i vår omvärld. Sysselsättningen har kunnat hållas uppe bättre än vi kanske fruktat. Jag vågar gå så långt som att säga att de allra flesta knappast känt av att vi i det närmaste genomgått en internationellt mycket svår lågkonjunktur. Annorlunda förhöll det sig i lågkonjunkturen dessförinnan, åren 1971-1972. Då nådde arbetslöshetssiffrorna rekordnivåer, och levnadsstandarden sjönk även för många som fick behålla sitt arbete. Den krisen satte sina spår hos många människor, som trodde att massarbetslöshet hörde till en förgången tid. Jag tror också man kan säga att det skakade om många som trodde att en socialdemokratisk regering var en garant för full sysselsättning. Jag säger inte detta för att träta om vad som varit, utan för att ställa erfarenheterna från de åren mot erfarenheterna från de allra senaste åren. Två konjunktursvackor — en som vi klarat, en som vi inte klarat. En jämförelse dem emellan måste ge vägledning för framtiden, inte bara för ekonomer av facket, utan för oss alla som medborgare i Sverige. Förklaringarna är av två slag enligt min mening. Först och främst var regeringen av ren självbevarelsedrift tvungen att undvika att begå samma misstag som 1971 och 1972. Jag ifrågasätter inte heller socialdemokraternas goda vilja att med all kraft söka undvika ökad arbetslöshet och sänkt standard. Men passiviteten då var förvånande och konsekvenserna för löntagare och näringsliv mycket besvärande. Den andra förklaringen har att göra med det politiska läge som uppstod i riksdagen i och med 1973 års val. Med ett nödrop räddade sig regeringen Palme kvar. Det goda hade ändå valutslaget med sig att regeringen inte längre kunde stödja sig på vpk i de tunga ekonomiska avgörandena i riksdagen. För att klara hem regeringsinnehavet var socialdemokraterna tvungna att orientera sin politik in mot mitten. Därigenom skapades underlag för en bred enighet i mitten kring en ekonomisk politik som varit till fromma för det svenska folket. Detta är den bestående erfarenheten av perioden 1973-1976. Självtillräckligheten och kommunistberoendet åren 1970-1973 byttes ut mot en mittenpolitik som inte bara stötts utan i hög grad föreslagits av de båda mittenpartierna, folkpartiet och centern. Den politiken har inneburit att beredskapen för att möta sämre tider varit betydligt bättre än inför tidigare lågkonjunkturer. Det har funnits åtgärder förberedda och medel anslagna för att i tid möta stigande arbetslöshet. Det första resultatet av en sådan rörligare och mer handlingskraftig ekonomisk politik var den temporära sänkningen av momsen under 1974. Den hjälpte till att sätta fart på hjul som gått för halvfart och gav arbete och bättre ekonomi åt många tusen människor. Andra exempel på åtgärder av det slaget är höjning av barnbidragen, investeringsbidrag och vissa lättnader för egenföretagarna. Att vi under de senaste åren kunnat bli överens om en ekonomisk politik som räddat oss undan massarbetslöshet och sänkt standard har varit en styrka för vårt land. Det har medverkat till att rädda arbetsfreden och den ekonomiska stabiliteten under en tid då andra industriländer genomgått den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget. Får jag lägga till att detta varit till mycket större gagn och nytta för människorna i vårt land än om vi som oppositionsparti till varje pris hade satt oss före att sabotera riksdagsarbetet i syfte att driva fram ett nyval. De här erfarenheterna är en viktig bakgrund till de frågor som nu bör diskuteras. Väljarna har rätt att få klart för sig hur de olika politiska partierna tänker tackla de ekonomiska problem vi ser framför oss. En fråga som då ställer sig själv är: Var inslaget av mittenpolitik i de ekonomiska frågorna en tillfällig sväng in mot mitten av socialdemokratin eller var det följden av en mera bestående omläggning av kursen? Det som gör att jag ställer frågan är att det ju ingalunda är så att socialdemokraterna i alla ekonomisk-politiska frågor varit resonabla och intresserade av förslag som vi lagt stor vikt vid. Den gamla känslan av självtillräcklighet bubblar upp nu och då fortfarande. Till synes alldeles i onödan. Låt mig ta två exempel som är aktuella i dag: Det ena har att göra med bekämpandet av ungdomsarbetslösheten, det andra har att göra med hur man skall få i gång så många investeringar som möjligt. Ungdomarna har råkat illa ut på arbetsmarknaden. Trots att sysselsättningen på det hela taget varit hygglig har arbetslösheten bland ung domarna varit hög. Detta har främst att göra med att det rått anställningsstopp i många företag. I ett sådant läge måste staten ta på sig ansvaret för att ge ungdomarna jobb. Inget kan vara mera deprimerande och nedbrytande för självkänsla och egenvärde än att behöva gå arbetslös. Ett meningsfullt arbete, om än temporärt och i annat yrke än det flickan eller pojken tänkt sig, är oftast bättre än inget arbete alls. Från folkpartiet har vi därför krävt att staten skulle garantera alla ungdomar arbete eller lämplig utbildning. Efter hand har de andra partierna gått med på det. Men när folkpartiet föreslog att riksdagen skulle ställa sig bakom denna trygghetsgaranti för ungdomarna, ville inte socialdemokraterna vara med längre. Det var i mars i år. Så i måndags lade regeringen ett eget förslag om sysselsättningen. Där finns plötsligt ordagrant samma mål för sysselsättningspolitiken gentemot ungdomarna som vi för två månader sedan ville att riksdagen skulle ställa sig bakom, dvs. att ”alla ungdomar skall tillförsäkras arbete, utbildning eller praktik”. Vad är det som har hänt? Det som var fel i mars är rätt i maj. Ingen kan vara gladare än jag att regeringspartiet bytt fot. Men vad är förklaringen till detta velande? Det andra exemplet som gör att man ifrågasätter linjen i regeringens ekonomiska politik har att göra med investeringspolitiken. Alla är överens om att vi måste bygga ut vår industri för att kunna sälja mer till utlandet. Det måste vi för att kunna betala igen de stora lån vi måst dra på oss. Alla är också överens om att detta förutsätter att mycket pengar avdelas för investeringar i nya maskiner, byggnader, utbildning etc. Men hur skall man åstadkomma att våra tusentals företag beslutar sig för att sätta i gång alla dessa investeringar som vi vill se igångsatta? Eller som en känd bankman formulerade saken en gång: Vi kan leda fram hästen till vattnet, men hur får vi honom att dricka? Nu konstaterade regeringen i vintras att högkonjunkturen kommer nog till Sverige framemot hösten. Det innebär att man kan räkna med att företagen fr.o.m. årsskiftet så att säga av egen kraft sätter i gång investeringarna. Det är alltså det här året som är problemåret, när det gäller investeringsverksamheten. Därför skulle ”morötterna” ha plockats fram i vintras. Avdragen skulle ha höjts i januari. Då hade under vintern och våren beställningar av maskiner givit mer jobb på mekaniska verkstäder, ritkontor, konsultbyråer osv. Om man dessutom gett samma villkor för investeringar i byggnader hade det fått motsvarande effekt på byggnadssidan. Men denna enkla slutsats drog inte socialdemokraterna i vintras. Med krystade formuleringar gick man emot vårt förslag att redan under vintern med högre avdrag förmå företagen att dra i gång fler investeringar. Först nu har man nått fram till denna kloka slutsats. Några viktiga månader har slarvats bort alldeles i onödan. Återigen: Det man röstade emot i mars är i maj högsta klokskap. Vad är förklaringen till detta velande? Man kan diskutera dessa båda inslag i den ekonomiska politiken — ungdomsarbetslösheten och investeringspolitiken — i detaljer. Men den avgörande frågan är: Kan vi på sikt ha förtroende för ett parti som ena månaden tycker att ett förslag är så urbota att man inte ens vill diskutera det, för att andra månaden lägga fram det som eget förslag? För det kan väl inte handla om en prestigelåsning, dvs. att man inte kan förmå sig att acceptera förslag från andra partier om man inte känner sig alldeles tvingad. I så fall är det tragiskt och ett bevis så gott som något för att socialdemokratin alltför länge har varit ett regeringsparti. De här båda punkterna har också stor betydelse för inriktningen av den ekonomiska politiken på längre sikt. Meningsfulla arbetsuppgifter och rätt till utbildning för alla arbetslösa ungdomar är en investering i framtiden. Inget skulle vara mera slösaktigt än att underlåta att ge ungdomarna en så god start som någonsin är möjligt. Också den andra punkten, investeringspolitiken, är av central betydelse för åren framöver. Vi måste sätta av en stor del av våra resurser i nya anläggningar för att vara någorlunda säkra på en stabil ekonomi i framtiden, dvs. trygga jobb och god levnadsstandard. Varför är det så viktigt? Jo, därför att vi måste betala tillbaka de lån vi tagit upp i andra länder för att klara oss genom den kris som drabbat andra länder. Pengar till de åtgärder för att klara sysselsättningen som jag tidigare berört har vi bl.a. fått genom att låna tillbaka pengar vi betalat ut för vår import. Det har varit en riktig politik. Alternativet hade varit hög arbetslöshet och lägre standard. Men alla vet och förstår att man inte kan fortsätta så hur länge som helst. På sikt kan ingen leva över sina tillgångar. Vi måste därför avdela en stor bit av den kaka vi gemensamt tillverkar under de närmaste åren för att återställa balansen i utrikesaffärerna. Det gör vi bäst genom att se till att vi kan sälja mer varor till utlandet. Nu har regeringen — stödd på sin egen långtidsutredning — slagit fast att detta skall prompt ske 1980. Man får en känsla av att oavsett vad som i övrigt sker så skall lånen vara betalda 1980 — eller rättare sagt skall vi då inte ha större skulder än fordringar. Det kan ju låta respektabelt att ha en så fast målsättning. Och för att det inte skall råda något missförstånd vill jag säga att också folkpartiet menar att balansen skall återställas så fort som möjligt. Men det är inte utan problem att låsa sig så hårt till ett visst årtal. Det får alldeles bestämda verkningar på möjligheterna att klara arbetsfreden och de nödvändigaste sociala reformerna. Enkelt uttryckt kan vi säga att det vi vill uppnå är följande: 1. att återställa balansen i utrikesaffärerna 1980, 2. att ge utrymme för en hygglig ökning av den privata konsumtionen, och 3. att klara av de värsta bristerna inom vården och barnomsorgen och upprätthålla den offentliga servicen i övrigt. Alla dessa krav är det inte självklart att vi orkar med i den utsträckning vi skulle vilja under de närmaste åren, med den tillväxt av resurserna vi nu kan vänta oss. Balansmålet förutsätter en betydande återhållsamhet med både privat och offentlig konsumtionsökning. En så pass stor ökning av den privata konsumtionen att alla grupper känner sig nöjda begränsar reformutrymmet inom den offentliga sektorn. Vi måste alltså väga det ena mot det andra. Vi måste som politiker välja — eller med politikerspråk ”Pprioritera” — mellan de olika kraven. Enligt vår mening är det nödvändigt med en viss flexibilitet när det gäller exakt vid vilken tidpunkt som balansen skall vara återställd i våra utrikesaffärer. Vi får inte och vi behöver inte sätta upp balans just 1980 som ett krav som är viktigare att klara än en konsumtionsökning som både ger pensionärerna möjlighet att hänga med i standardstegringen och ger den aktiva delen av befolkningen en rättmätig del av tillväxten. Vi får inte och behöver inte heller vara så låsta till ett visst årtal för balansmålen att vi ställer en förbättring av åldringsvård och långtidsvård i strykklass eller riskerar utbyggnader av barnomsorgen. En pressad ekonomisk situation får inte gå ut över barn och gamla. Det är den första punkt jag vill lyfta fram för att belysa var folkpartiet lägger tonvikten i den ekonomiska politiken sedd på längre sikt. Våra möjligheter att klara det svåra avvägningsproblem jag här talat om underlättas om vi är beredda att driva en politik som tillvaratar expansionskraften i hela vårt näringsliv. Jag tänker då i första hand på en näringspolitik som verkligen tar till vara all den skaparglädje och offensivlust som finns både bland anställda och bland företagare. Vi tror att ett ökat medbestämmande för de anställda här spelar en viktig roll. Och på den punkten har regeringen föreslagit och riksdagen antagit en betydelsefull reform. När det gäller de mindre företagens villkor har emellertid inte regeringen varit lika mycket på alerten. Regeringen lägger ner mycken möda på att försvara den näringspolitik man fört. Men inte ens den skickligaste försvarsadvokat kan fördölja det faktum att regeringens intresse och uppmärksamhet i första hand gällt de statliga bolagen och de stora företagen. Även om det inte skett alldeles medvetet så har de mindre företagen kommit i kläm. Man har förutsatt att det de stora klarar, det skall också de små klara. Resultatet har blivit att rader av företagare tröttnat. De har sålt sina företag eller struntat i att expandera. Klimatet har inte stimulerat till ständigt nya tag. Var och en har ju de senaste månaderna kunnat bevittna att många mindre företag upplever sin situation som prekär. Det är mot den bakgrunden man skall se folkpartiets åtgärdsprogram för den mindre företagsamheten, exempelvis förslaget om borttagande av arbetsgivaravgiften för företag med mindre än fem anställda. Jag förnekar inte att det satts in en del åtgärder för att förbättra möjligheterna för de mindre företagen att utvecklas. Och jag vill inte ställa mig bakom all den kritik som framförts. Där har förekommit klara övertramp. Men nog kunde man begära att också regeringspartiet erkände att här finns uppenbara problem för de mindre företagen som inte tillräckligt uppmärksammats. Allt är dock enligt socialdemokraterna bra precis som det är. I den socialdemokratiska reservationen till det betänkande från finansutskottet som ligger till grund för den här debatten, ger de socialdemokratiska ledamöterna en ingående redogörelse för de lånemöjligheter osv. som finns för de mindre företagen. Det är gott och väl. Men där finns inte ett ord om att det ändå kanske kan finnas brister. Allt är förträffligt, som herr Ekström sade förut. Inte en antydan till erkännande av att det kanske ändå finns brister i näringspolitiken som kan förklara den kris de mindre företagen genomgår. Detta berör ju inte bara några tiotusental företagare. Det berör nästan en miljon människor som arbetar i dessa företag. Med den här inställningen försvårar regeringen för sig själv. Man kan inte — om man vill nå de mål man själv ställt upp — vara utan den produktionsförmåga och den expansionskraft som finns i de många mindre företagen. Näringspolitiken måste ändras på den här punkten. Och på ännu en. Den måste befrias från varje hot om förstatliganden av företag av enbart doktrinära skäl. Det är inget bra sätt att stimulera till framtidssatsningar att hålla frågan om förstatligande av företagen öppen. Här har vi alltså stött på en andra punkt där folkpartiet vill ha en annan inriktning av den ekonomiska politiken. Låt mig ta upp en tredje. Den gäller skattepolitiken. Det skattesystem som finns i dag är inte gjort för den ekonomi vi nu har. När människor med vanliga inkomster blir av med 60-70 96 av en inkomstökning i skatt, då har skattesystemet överlevt sig självt. Så höga marginalskatter var en gång i världen tänkta för de verkliga höginkomsttagarna. Nu är dessa skatter de stora inkomsttagargruppernas problem. 1970-talets många skatteprovisorier har inte mer än kunnat lösa de mest akuta problemen. En genomgripande skattereform är nödvändig. Trots uttryckliga utfästelser har regeringen lyckats förhala den frågan. För stabiliteten i vår ekonomi är sänkta marginalskatter en nödvändighet. För att en inkomstökning skall ge märkbar effekt i plånboken måste löneökningarna nu vara så höga att de blir problem när vi skall konkurrera med andra länder på världsmarknaden. De höga marginalskatterna driver alltså upp priserna, vilket i sin tur gör det nödvändigt med ännu högre löner — och så snurrar hjulet vidare. Reella löneförbättringar är möjliga att uppnå med lägre inflationstakt bara om vi sänker marginalskatterna. Det är — jag vill understryka det — inte bara en fråga om arbetslust och rättvisa för svenska inkomsttagare. Det är också en förutsättning för att svenskt näringsliv skall kunna hålla utländska konkurrenter stången. Det är alltså en förutsättning för stabiliteten i hela vår ekonomi. Kostnadsutvecklingen är kanske det största av alla hot mot våra möjligheter att klara de anspråk på ekonomin som jag berört. Vi är piskade att återta förlorade marknader. Det går inte om priset på våra varor går snabbare i höjden än priset på varorna från konkurrentländerna. Ingen människa i vårt land har någon glädje av en sådan utveckling. Fyra ekonomer har i dagarna presenterat sina förslag för att pressa ner in Nationen i Sverige till 5 926 — en nivå som bara för några år sedan skulle ha betraktats som en oacceptabelt hög inflationstakt. Jag vill inte här kommentera deras förslag som bl.a. omfattar den föreslagna skatteomläggningen. Det intressanta med den rätt beska medicin som föreslås är emellertid att ekonomerna menar att utan den kan vi inte upprätthålla konkurrenskraften annat än genom en devalvering av valutan. Det understryker hur allvarligt man måste ta på den inhemska prisstegringstakten. När vi talar om och kräver en skattereform måste vi vara noga med att inte lova mer än vi kan hålla. Inget skulle vara oärligare mot skattebetalarna än att lova skattesänkningar som vi inte klarar av att infria. Vi menar därför att en sänkning av marginalskatterna inte får ge stat, landsting och kommuner minskade inkomster. För även med en hård och nödvändig sparsamhet inom offentlig förvaltning klarar vi inte omsorgen och tryggheten för barn och gamla om vi lovar stora sänkningar av de samlade skatterna. Det är tvärtom så att de reformer som den ekonomiska politiken måste ge underlag för — bättre barnomsorg, mänskligare sjukvård, utbyggd åldringsvård och långtidsvård — förutsätter att vi alla ålägger oss en betydande återhållsamhet i kraven på att varje år få en rejäl ökning av den privata standarden.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

Herr talman! Jag vill först säga något beträffande det herr Burenstam Linder har anfört. Jag tackar givetvis för de vänliga ord vid sidan om all partipolitik han riktade till mig. Det är omöjligt att gå in i detalj på allt det herr Burenstam Linder anfört. Han brukar i den ekonomiska debatten alltid ägna sig åt en snabbmålning med en rad detaljer som det inte finns möjlighet att hinna bemöta i en treminutersreplik. I den moderata partimotionen påstås att regeringspartiet vantolkar moderaternas ståndpunkter och att socialdemokratin beskyller moderaterna för att vilja rasera välfärdssamhället. Jag sade att om det skulle vara så att vi vantolkar så är vi inte ensamma om det. Jag hänvisar till vad Per Ahlmark har anfört på den här punkten. Om herr Burenstam Linder ansåg att jag var oförsynt — menar han i så fall att jag var oförsynt mot folkpartiet eller mot de samlade mittenpartierna i finansutskottet? Det förs ständigt från moderat håll ett resonemang om att vi med lägre skatter skulle kunna åstadkomma större ekonomisk tillväxt. Det är någonting som vi från socialdemokratiskt håll bestämt ifrågasätter. Jag har varit budgetmakare i en primärkommun i ett 30-tal år, och jag har verkat lika länge i landstinget. Skulle jag i den verksamheten säga: ”Nu sänker vi skatterna därför att skattebetalarna och företagen då får det så mycket bättre att vi i alla fall tar in lika mycket pengar till vad vi behöver som med en högre utdebitering”? Om jag förde fram den synpunkten skulle man säga: Ja, men det där tror du väl inte själv på? Men på det rikspolitiska planet vill moderaterna ständigt föra resonemanget om den ökning av den ekonomiska tillväxten som skulle uppstå genom ett lägre skattetryck. Herr Burenstam Linder säger att upplåningen från utlandet har använts till konsumtionsvaror. Det är svårt att exakt ange vad upplåningen är specialdestinerad till. Men det kan väl ändå inte ha undgått herr Burenstam Linder att vår industri har en lageruppbyggnad till ett värde av 11-12 miljarder. Mycket av det vi har lånat upp kan sägas ligga här. Sedan vill jag också säga något till herr Åsling. Jag negligerar inte den ekonomiska politik som förts, men jag har alltid reagerat när ni från mittenpartiernas sida under de här åren velat påstå att det är ni som haft ledningen i politiken. Den konjunkturpolitiska beredskapsplanen var ju bara en katalog över allt möjligt, sänkning av moms t.ex. Ingenting hade glömts där. Men den var ju inte praktisk politik. Den som ägnar sig häråt måste ändå välja och vraka i denna katalog. Jag vill återkomma mer utförligt till vad herr Åsling sagt, i en senare replik.

Herr talman! När vi beträffande sambandet mellan skattesatser och skatteinkomster påpekar att här finns en risk för att man höjer skattetrycket så mycket att det motverkar sitt eget syfte, brukar socialdemokraterna svara, precis som herr Ekström nu gjorde, att om man sänkte skatten — avskaffade skatterna, brukar t.o.m. herr Sträng säga — så skulle man enligt moderaterna stå där i något sorts vattenfall av skattepengar. Men det har vi aldrig gjort gällande. Vad vi påpekar är — och det tror jag socialdemokraterna också måste erkänna — att det finns en gräns där ytterligare skattehöjningar motverkar sig själva, och enligt vår uppfattning är vi vid den gränsen. Tror herr Ekström att vi skulle stå i något sådant vattenfall av skattepengar om man verkligen höjde skatterna till 100 926? Om herr Ekström tror att det finns en sådan här gräns — eftersom han nyss ruskade på huvudet tror han tydligen det — har han ju erkänt att det är precis som vi försöker påpeka. Då blir det sedan en bedömningsfråga var gränsen går. Kanske vi kan ha ett mera meningsfullt utbyte, herr Ekström, när ni erkänner att det finns en sådan där gräns —- och det har ni gjort nu. Vår uppfattning är alltså att vi är vid den gränsen. Jag tror att herr Ekström också har möjligheter att få belägg för det när det gäller önskan att satsa på framtiden genom nyföretagande och på det viset bidra till landets framsteg. Denna önskan tror jag mattas, och det är ett exempel på det jag talar om. Det andra stora exemplet är att om man höjer skattetrycket på det sätt som man nu är i färd med att göra, kommer man strax därefter att finna att skatteskärpningarna har skapat sådana sociala problem att man måste använda en stor del av de pengar som man får in till att försöka reparera skadorna. Man har tung skattebelastning på kommunerna, och därför måste man höja transfereringarna tillbaka till kommunerna. Man har olika pålagor på näringslivet, Därför har man varit tvungen att kraftigt öka bidrag och subventioner till näringslivet. Man har tung belastning av skatter på vanliga inkomsttagare. Därför har också transfereringarna tillbaka i form av olika bidrag kraftigt ökat under senare år. Man har alltså inte avdelat resurser till att betala för de stora och angelägna ändamål som det gäller. Jag upprepar: De verkliga reformfienderna i landet är de som icke i tid inser de risker som finns för landets utveckling med de ständigt fortgående skatteskärpningarna. Herr talman! Jag fick aldrig något svar på den fråga som jag ställde och som tydligen är svår att svara på, nämligen om statsrådens löneökningar skulle ha blivit lika stora även om marginalskatterna varit lägre.

Herr talman! Herr Åsling menade tydligen att jag gjorde en svartmålning av det faktiska läget, och han sade att det inte finns någon motsvarighet i svensk eller internationell verklighet till den syn jag hade på frågorna. Jag vill bara erinra honom om att i de s.k. OECD-staterna, dvs. de kapitalistiska länderna i Västeuropa och Nordamerika, finns det fortfarande över 15 miljoner arbetslösa. I u-länderna, som man sällan talar om när man diskuterar sysselsättning, finns det hundratals miljoner människor som inte har en ordentlig sysselsättning. I fråga om Sverige påpekade jag att prisstegringstakten de senaste tolv månaderna har varit dubbelt så hög som föregående tolv månader när det gäller dagligvaror — eller 14 96 jämfört med 7 96. Kan herr Åsling förneka dessa fakta? Jag tycker att det behövs rätt mycket heroism, som herr Åsling tyckte att jag visade, för att ta itu med och verkligen lösa dessa problem. Nu vill mittenpartierna till varje pris bevisa att vi efter 1973 års val har haft en så mycket bättre ekonomisk utveckling här i landet, naturligtvis enligt deras mening beroende på att vi då fick den s.k. lottriksdagen. Men kan de förneka att industriproduktionen har sjunkit under det senaste året? Kan de förneka att antalet varsel om avskedanden, om permitteringar har ökat under det senaste året? Kan de förneka att takten i prisstegringen har ökat under det senaste året? Om den borgerliga politik som mittenpartierna enligt egen uppfattning har framtvingat vore så förträfflig skulle väl utvecklingen inte visa de här negativa dragen. Då försöker mittenpartierna göra gällande att arbetslösheten nu skulle vara så mycket lägre än 1971-1972. Om man ser på siffrorna över antalet anmälda arbetslösa vid arbetsförmedlingen, så är det faktiskt 10 000 lägre nu än 1971-1972, men siffran är högre än den var motsvarande tid i fjol. Och ser man litet mera på siffrorna från AMS visar det sig att antalet sysselsatta i verkstäder för skyddat arbete var 5 000 fler i år än 1971, i halvskyddat arbete 8 000 fler än 1971 och i arkivarbete 5 000 fler än 1971. Totalt är det alltså på tre poster 18 000 fler människor eller dubbelt så mycket som antalet arbetslösa vid arbetsförmedlingen har gått ner. Jag är inte mot detta samhälleliga stöd för att sätta folk i arbete, men de här siffrorna ger ju inget skäl för att påstå att det har skapats ett nytt ekonomiskt klimat och att man har löst arbetslöshetsproblemet.

Herr talman! Jag måste till herr Ekström säga att den konjunkturpolitiska beredskapsplanen var ju ett uttryck för vår vilja att prioritera sysselsättningsfrågorna.

Dessutom har vi via den konjunkturpolitiska beredskapsplanen och via diskussionen om regeringens finansfullmakt fått gehör för en mera regionalpolitiskt inriktad sysselsättningspolitik än tidigare. Men där måste jag erkänna att de socialdemokratiska reservanternas skrivning i det betänkande vi nu diskuterar är en besvikelse, och det skulle vara välgörande om herr Ekström här ville förklara den något underliga och kryptiska formulering beträffande rekryteringen till näringslivet som där finns. Låt mig också anföra ett annat exempel på hur mitten ändå har drivit på utvecklingen. Vi föreslog utökade investeringsavdrag och bidrag i omsorgen om sysselsättningen i januari. Detta utdömdes då av socialdemokratin, men nu, när kompletteringspropositionen framläggs, återkommer man i stort sett med det förslag och de argument som mitten redan i januari lanserade. Det är också ett exempel —- må vara perifert — på hurdan den politiska verkligheten har varit i finansutskottet under den här tiden. Till herr Hermansson vill jag säga att han argumenterar som om vi här i Sverige skulle ha denna katastrofala, tragiska arbetslöshet som alltjämt pressar västerlandet. Den enkla sanningen är att vi genom vår ekonomiska politik, som inte minst mittenpartierna alltså medverkat till, här har kunnat arbeta under mycket mera gynnsamma förhållanden. Då tycker jag det är litet av heroism att trots detta argumentera som om vi här i landet hade misslyckats med vår ekonomiska politik, vilket vi ju inte har gjort.

Herr talman! Herr Ekström polemiserade tidigare mot vårt krav på en decentraliserad och socialt styrd marknadsekonomi. Det var kanske rätt avslöjande. Anledningen kan väl bara ha varit att herr Ekström som representant för socialdemokratin inte vill ha en sådan ekonomisk ordning. Men är det då motsatsen som herr Ekström bekänner sig till, alltså en centraliserad, asocial ekonomi? Den nuvarande ekonomiska ordningen är i rätt hög grad decentraliserad, dvs. det är många som är med och påverkar besluten. De allra flesta besluten fattas ännu ute i företagen, inte i kanslihuset. Och ändå bättre blir det med den medbestämmandelag som riksdagen antog sent i natt. Rätt använd kommer den att innebära att många fler får vara med i beslutsfattandet. Ekonomin blir mer decentraliserad. Men det finns ett hot mot denna ordning, som inte socialdemokratin tycks ta på allvar. Det hotet ligger i att allt fler företag köps upp och läggs samman, att antalet nya företag är för litet, att den nuvarande regeringen vill styra företagen genom egna representanter i styrelserna och att man håller dörren öppen för en centraliserad planhushållning. Och hotet blir naturligtvis mest framträdande när man, som jag sade tidigare, enbart av doktrinära skäl reser krav på förstatligande av hela branscher. När herr Ekström polemiserar mot vårt krav på en decentraliserad och socialt styrd marknadsekonomi, så är det ett klart uttryck för att han inte ser denna utveckling som ett hot. Från vårt håll är detta krav inget nytt slagord, som herr Ekström påstod. Den formuleringen, som finns i motionen, har vi haft inskriven i vårt program sedan 1972. När herr Ekström nu talar om att han inte vill ha en decentraliserad ekonomi, så kanske han vill säga vad han vill ha. Vill herr Ekström byta ut den nuvarande ordningen mot planhushållning, där besluten fattas centralt? Vill han ha ett ännu mer koncentrerat ägande? Eller vill han kanske påskynda förstatligandet av hela branscher?

Herr talman! Om man väcker en centerpartist mitt i natten, så säger han: Decentralisering! Och efter vad vi har hört under senare tid säger en folkpartist: Sociala reformer utan socialism! Jag tycker att det är ett fiffigt slagord mitten åstadkommit i finansutskottet när man talar om ”en decentraliserad och socialt styrd ekonomi”. Här har ni fått en gemensam plattform att stå på, där två slagord har blivit ett. Men de slutsatser som herr Wirtén drog om var jag står i dessa frågor var ju fullständigt horribla! Så några ord till herr Åsling. Nej, herr Åsling, den konjunkturpolitiska beredskapsplan som ni presenterade i fjol vår var ni väl sent ute med, för det arbetet hade pågått mycket länge i kanslihuset. Att komma med någonting i den fasen av konjunkturutvecklingen som ni gjorde var alldeles för sent. Naturligtvis höll man i kanslihuset på med planläggningsarbetet långt dessförinnan. I ett tidigare anförande talade herr Åsling om den förändrade attityden i finansutskottet. Han sade att vi sprang ifrån vad vi var överens om i december månad. Vad var det för dunkelt som hände? frågade han. Jo, det skulle anordnas en stabiliseringspolitisk konferens, men — sade herr Åsling — den kunde ni inte ta på allvar. När ni äntligen fick vad ni hade väsnats om i 12-15 år, så kunde ni inte ta konferensen på allvar. Men jag vill fråga: Varför är nu det förslag som regeringen lägger om skatterna för 1977 så värdelöst? När vi ungefär vid den här tiden i fjol behandlade ett betänkande från skatteutskottet som byggde på den s.k. Haga II-uppgörelsen, deltog dåvarande partiledaren Gunnar Helén i debatten. Han var glad som en speleman när han kommenterade resultatet av Haga II-överläggningarna. Det skulle vara intressant att citera vad han sade, men det räcker inte tiden till. Den skatteuppgörelsen hade ungefär samma konstruktion och inriktning som den som regeringen nu föreslår. Tala om för kammarens ledamöter, herrar mittenpartister, varför årets överenskommelse med LO och TCO, som ni inte varit med om att träffa, är så otillfredsställande! I mittenpartiernas motion säger man t.o.m. att skattepolitiken har misskötts och att skattesystemet bl.a. har stor skuld i den höga prisstegringstakten. Det lät helt annorlunda i fjol, när mittenpartierna hade varit med om att utforma våra skatter för innevarande år.

Herr talman! Herr Åsling retirerade en smula i sitt senaste anförande. Han menade att jag argumenterade som om vi i Sverige hade, som han sade, den tragiskt stora arbetslöshet som finns ute i världen. Det har jag inte påstått. Det har vi inte. Men i sin första replik till mig påstod herr Åsling att min syn inte hade någon motsvarighet i svensk eller internationell verklighet. Jag vill påpeka att det finns mycket stora och avskräckande ekonomiska problem för människorna utanför vårt lands gränser, som vi också borde titta på en smula. I övrigt bestod herr Åslings bevis för att mittenpartiernas politik skapat ett så bra ekonomiskt läge huvudsakligen i ord, ord och ord. Det enda konkreta han kunde anföra som bevis för att mittenpartierna hade drivit på var investeringsavdrag och bidrag till investeringar av olika slag som företagen nu kan få. Jag erkänner att mittenpartierna drivit på där. Man har, som jag förut sade, betraktat den ekonomiska politiken som något slags julgransplundring där det gäller att stoppa så mycket karameller i den egna påsen som möjligt. Men det har inte skapat ett gott läge för de arbetande människorna. Det är inte heller så att den reella arbetslösheten är mindre nu än den var 1971-1972. Herr Åsling kan inte motbevisa de siffror som jag anförde och som visar att antalet anställda i skyddade verkstäder, i halvskyddat arbete och i arkivarbete är dubbelt så stort som den minskning som ägt rum i antalet arbetslösa vid arbetsförmedlingarna sedan 1972. Jag är inte emot att samhället går in på detta sätt. Det finns mycken kritik att anföra mot formerna för det skyddade arbetet — där behövs det reformer. Men det är bättre att människor kan få något jobb än att de skall gå i ren arbetslöshet. Man kan emellertid inte anföra dessa siffermaterial från AMS som något slags bevis för att mittenpartiernas ökade inflytande i svensk politik skulle ha skapat ett helt nytt ekonomiskt klimat och löst arbetslöshetsproblemen. F. ö., om de borgerliga har dikterat den ekonomiska politiken här i landet, som de påstår i finansutskottets betänkande, varför är det då så dåligt för småföretagarna som man här stiger upp och vittnar om? Där finns en motsättning i den borgerliga argumentationen som man nog bör reda ut. Det är alltså, herr talman, falskt att påstå att det blivit bättre för de arbetande människorna här i landet genom lotteririksdagen och det ökade inflytande som den har givit mittenpartierna. De svåra problemen finns kvar. De kan inte lösas med borgerlig politik.

Herr talman! Vi är alla medvetna om svårigheterna att i korta repliker ta upp alla frågor som aktualiseras i en sådan här debatt. Men när ni socialdemokrater i er reservation säger att prisstegringstakten har blivit allt långsammare undrar jag, herr Ekström: Är det verkligen på det sättet som socialdemokraterna betraktar den situation som vi nu befinner oss i? Även ett ytligt studium av statistiken ger dock vid handen att det i själva verket förhåller sig tvärtom. Prisstegringstakten hittills i år pekar på att de prognoser som nu görs från officiellt håll alls inte kommer att bekräftas av utvecklingen. Inte heller är det på det sättet att andra länder har en högre inflationstakt än vi. I stället är Sverige nu mycket nära toppen i inflationsligan. Och det är allvarligt ur många synvinklar. Regeringen har med de punkter som den har lagt fram och som kallas ett inflationsprogram inte angivit någonting som är nytt, som visar att man har insett att den hittillsvarande politiken har lett till just denna accelererade prisstegring. De åtgärder som regeringen pekar på är just sådana som den har ägnat sig åt under senare år. De socialdemokratiska reservanterna talar om att de mindre företagen har givits så mycket stöd och pekar på det regionalpolitiska stödet. Är det verkligen riktigt, som det sägs här och som det ofta sägs från socialdemokratiskt håll, att detta stöd i så hög grad går till mindre företag? Framgår det inte av statistiken att stödet går till mindre arbetsställen vilka ofta är avläggare till stora företag? Om herr Ekström av 'tidsskäl inte har möjlighet att ta upp den frågan kanske finansministern vill belysa den. Den har ju sitt intresse, eftersom detta argument så ofta återkommer i socialdemokraternas tal. Socialdemokraterna säger nu också plötsligt att nyetableringen av mindre företag under senare år har ökat kraftigt. Vilka belägg har ni för det påståendet? Det vore mycket intressant att få veta det.

Herr talman!

Den enkla sanningen är ju att erfarenheterna av det konjunkturförlopp som vi nu är inne i visar att den typ av ekonomisk politik som vi förordar har givit effekt. Det finns varken i svensk eller i internationell verklighet någonting som säger att inte den typen av politik skulle kunna ge effekt var man än skulle vilja applicera den. Det är litet cyniskt av herr Hermansson att förneka att den rad av åtgärder som vi har föreslagit har häft till uteslutande uppgift att trygga sysselsättningen för de svenska löntagarna. Herr Ekström talar om det arbete med den konjunkturpolitiska beredskapsplanen som har pågått i kanslihuset — jag fick intrycket att det är en kontinuerlig process som pågår där. I och för sig vore det väl märkligt om man inte i ett kanslihus hade en handlingsberedskap av denna karaktär. Men det intressanta är, herr Ekström, att den inte tog sig något politiskt uttryck. Den socialdemokratiska regeringen visade ingen politisk viljeinriktning förrän vi från mittenpartiernas sida hade lanserat våra krav på en konjunkturpolitisk beredskapsplan. Det är en väsentlig skillnad. Det är den politiska viljan som för utvecklingen framåt, herr Ekström. Den stabiliseringspolitiska konferensen tillhör historien i den form den fick i mars. Det finns inte anledning att spilla så många ord på den. Men den överensstämde inte till sina intentioner med den beställning som riksdagen utfärdade. Och, herr Ekström, skatteprovisoriet är ju meningslöst att diskutera lösryckt ur sitt stabiliseringspolitiska sammanhang. Det gjorde vi inte i fjol. Till sist, eftersom detta är min sista replik till herr Ekström, vill jag tacka för ett intressant och trevligt meningsutbyte här och i finansutskottet under den här mandatperioden.

Herr talman! Jag har full förståelse för om den här debatten i riksdagens avslutningsskede blir relativt stillsam. Riksdagens ledamöter har rättighet att vara litet trötta efter de mycket intensiva diskussioner som ägt rum den senaste veckan. Jag har inte heller någon speciall anledning att jaga upp stämningen, men som vanligt har jag ett behov av att försöka lägga en del saker till rätta och att lugnt och sansat beskriva hur frågorna ter sig utifrån regeringens sätt att se dem. Jag har naturligtvis läst igenom finansutskottets betänkande mycket noggrant. Om jag hade varit yngre skulle jag ha blivit väldigt indignerad över den beskäftighet som lyser igenom i de olika formuleringarna. Allting som har gjorts i det här landet har initierats av oppositionen, framför allt av mittenpartierna. Mittenpartierna och oppositionen över huvud taget har dessutom varit så briljanta i sina prognoser och i sin framsynthet, att om man bara hade nogsamt observerat alla deras inlägg och deras uppfattningar så skulle det här gamla landet ha klarat sig på ett ännu mera elegant sätt genom svårigheterna här i världen. Nu är jag så pass gammal så jag fäster mig inte vid det där. Jag tar det närmast som ett uttryck för att man har behov av att i det här sammanhanget så att säga lägga upp den argumentation som sedermera i den aktiva valrörelsen skall prägla oppositionens budskap. I slagsmålet om själarna må det väl vara tillåtet för oppositionen, även om det inte stämmer, så jag skall inte ge mig in på någon kritik vid det här tillfället. Om jag emellertid försöker följa min ambition att tala något om utvecklingen så kan jag väl säga att när vi nu försöker stämma av den så färskt som möjligt är det egentligen ingenting som gör att vi behöver revidera eller dementera de bedömningar som gjordes i kompletteringspropositionen och som är väl kända. Det betyder bl.a. att sysselsättningen kommer att bli tillfredsställande under den tid vi nu kan överblicka. Sysselsättningen har spelat en stor roll i de inlägg som gjorts här i dag. Det är naturligt, eftersom vi väl kan vara rätt ense om att det hör till det mest väsentliga att människor som vill arbeta också skall ha chansen att göra det. En del inlägg har emellertid, tycker jag, varit litet onyanserade. Jag skall kommentera det så småningom. När jag säger att jag tror att sysselsättningen blir hög, så bygger jag på kontinuerliga och mycket täta kontakter med de känselspröt, om jag får använda det uttrycket, som avläser situationen och efterfrågan på arbetskraft ute i landet. Länsarbetsnämndernas lokala tjänstemän står i daglig kontakt med de arbetskraftssökande företagen och de arbetssökande människorna. Enligt vad de senaste rapporterna ger vid handen kan det nu klart iakttas att företagen på nytt börjar söka efter arbetskraft. Det gäller industriföretag, verkstadsföretag, stora företag lika väl som små. Det har varit ganska tyst på den punkten under det senaste året, men här märks nu en förnyad aktivitet. Redan nu görs det gällande att företagens behov av att förstärka sin arbetarstam och tjänstemannastam kommer att ytterligare accentueras längre fram på året — rapporterna talar om hösten 1976. Nu kan det sägas att det där är väl den optimistiska syn som finansministern brukar föra till torgs, men det är faktiskt en redovisning över vad de personer anser som har den närmaste kontakten med arbetslivet. Den allmänna slutsatsen av vad de har att säga är, menar jag, att vi bör kunna vara garanterade en trygg och god sysselsättning under den tid som vi nu närmast kan överblicka. Man kan ställa olika anspråk på hur lång tid det skall vara fråga om. Låt mig dock säga här att den internationella konjunkturuppgången ändå är ett så bastant markerat faktum att den kommer att hålla i varje fall under 1977. I vissa personliga samtal jag har haft med ledande politiker ute i världen är man beredd sträcka den ytterligare något år fram i tiden. Jag har kanske i liknande kammardebatter sagt att dessa konjunkturböljor kommer tämligen regelbundet. Skillnaden mellan nutid och tiden före det sista världskriget var att topparna då låg på en tidsdistans av ca 10 år, medan det mesta talar för att den tidsdistansen nu är halverad. Vi kommer dock aldrig ifrån vågdalarna och vågtopparna, ökad och avslacknad efterfrågan. Det ligger så att säga i utvecklingens egen logik med tanke på hur näringsliv, efterfrågan och samhällslivet är organiserat. Vi är ändå överens om — och det framgår även av utskottets skrivningar — att vi nu klart är inne i ett skede där det är uppgångstiden vi har att se i ögonen och räkna med. Jag tror detta gäller även för byggnadsindustrin. Här har ju hänt åtskilligt under de senaste åren. På den tiden miljonprogrammet för bostadsproduktionen pågick hade vi en byggnadsarbetarkår som i sin omfattning var ganska stor. Sedan har aktiviteten på bostadsbyggandets område visat en klar nedgång, och vi kommer i framtiden att hålla oss på lägre nivå än under de tio år då vi realiserade miljonprogrammet. Dessutom går rationaliseringsprocessen fram ganska snabbt även i byggnadsindustrin. Jag föreställer mig att Knut Johansson kan redogöra för detta mera sakkunnigt än vad jag kan göra. Man brukar mäta detta med vad för byggnadsvolym ett visst antal byggnadsarbetare presterade för tio eller tjugo år sedan och vad de presterar i dag. Det råder inget tvivel om att det skett en uppseendeväckande produktivitetsutveckling. Nu har byggnadsarbetarkåren sjunkit, dels med hänsyn till produktivitetsutvecklingen, dels på grund av att byggnationen rent volymmässigt minskat. Men arbetsmarknadsmyndigheterna bedömer läget så att under den närmaste tiden framöver kommer byggnadsarbetarkåren att ha hyggligt med arbete. Intressantast i detta är att vissa grupper inom byggnadsarbetarkåren kommer att vara klart underbemannade, som det bedömts i länsarbetsnämnderna. Det är framför allt träarbetare och målare som vi under sommaren och hösten kan räkna med brist på. Det måste ändå finnas rimliga proportioner mellan de olika yrkesgrupperna om man skall få en effektiv, rationell och en försvarbart billig byggnation. Detta är synpunkter man har anledning observera, framför allt mot bakgrunden av att utskottets majoritet varit generös nog att vilja ösa på med statliga stimulanser på byggnadsverksamheten utöver den stimulans som byggnadsverksamheten redan nu har och som skall gälla under hela detta kalenderår. Jag tror att de risker jag talar om för överansträngning och en viss desorganisation inom branschen skulle ytterligare förvärras om kammaren, eventuellt i en kommande lottning, skulle besluta sig för att följa finansutskottets majoritet på den här punkten. Den privata konsumtionen har ju under de senaste åren varit en klar drivkraft i den interna konjunktur som vi kunnat räkna oss till godo. Den konjunkturen har ju — det behöver jag inte upprepa — på ett mycket markant sätt skilt sig från omvärldens. Visserligen har jag nu läst i finansutskottets betänkande att om riksdagen och regeringen hade följt oppositionens rekommendationer i ett tidigare skede, skulle det ha varit ännu bättre än vad det är i dag — om man som exempel tar de senaste åren. Jag behöver inte understryka att så länge som jag har suttit som finansminister — det är rätt många år — har regelbundna avstämningar gjorts av läget, där industriministern, arbetsmarknadsministern och finansministern tillsammans med den sakkunskap som finns på området var och varannan månad avmäter läget och lämpar åtgärderna efter detta. Under tider då man har viss arbetslöshet är det naturligtvis mycket lätt för oppositionen att springa ut. Man kan t.ex. gå ut i dag och säga att nu skall vi satsa hårdare på sysselsättningen genom ytterligare investeringsavdrag och liknande ting. Oppositionen tar ju inga risker. Sitter vi i en konjunktur som präglas av överansträngning, med en löneglidning som säkerligen är tillräckligt stark som den är f. n., en löneglidning som ytterligare accentueras och ställer till vissa desorganisationsfenomen på arbetsmarknaden, är det ju ingen som attackerar oppositionen för detta. Det är ju enligt den vedertagna uppfattningen regeringens fel när sådant inträffar.

Vi håller i dag investeringarna på en hög nivå. Här upplever vi ganska intressanta ting. Någon av talarna här, det kanske var herr Wirtén, roade sig med att påpeka vilka missgrepp regeringen hade gjort i sina prognoser, när vi under fjolåret talade om en investeringsexpansion på en 9 96 — och sedan blev det inte det utan mycket lägre. Vi har att rätta oss efter de ämbetsverk som tar in sina enkäter och sina tester från näringslivet och den produktiva verksamheten. Deras planer och deras prognoser samlas ihop, bearbetas efter vissa statistiska rutiner, och sedan avläser vi det resultatet. Något annat har vi egentligen inte heller att redovisa inför riksdagen. Det händer väl ibland — i varje fall har jag tagit mig den rättigheten, om jag tyckt att de här prognoserna inte stämt riktigt överens med vad man med vanligt sunt bondförstånd tror att det skall bli — att man gör vissa justeringar av experternas beräkningar. Men detta är ett material som naturligtvis inte är någon den eviga sanningens altartavla, utan är behäftat med de skröpligheter som allt gissande om framtiden måste vara behäftat med. Att det nu redovisas andra siffror för investeringsökningen under sistlidna år beror bl.a. på att statistiska centralbyrån har lagt om tekniken för sina summeringar och sina approximeringar på det material som byrån har. En sådan omläggning, har det sagts mig, har bl.a. inneburit ett felslag på 5 96. All right! Vi får finna oss i detta. Men det lönar sig inte särdeles mycket att exercera med i vad mån en sådan här prognos om framtiden inte stämmer överens med utvecklingen. Jag stod här i avslutningsdebatten i maj 1973 och tog emot en myckenhet av klagan och en myckenhet av kritik över att prognosen för tillväxten under 1972 enligt de statistiska beräkningarna framstod såsom djupt otillfredsställande. Denna djupt otillfredsställande prognos spelade sedan en enorm roll i den valrörelse vi hade under 1973. När vi sedermera träffades på hösten 1973 visade det sig att prognosen slog fel med 100 96. Den ekonomiska tillväxten under år 1972 blev precis dubbelt så stark som vi några månader tidigare hade trott. Men det kunde jag inte tala om, eftersom jag inte kunde reaktivera något slags valpolitisk debatt. Jag har med det här emellertid bara velat ha sagt att varje gissning av detta slag om framtiden är behäftad med många stora svårigheter. Naturligtvis vinner man en debatteknisk poäng genom att tala om att detta inte har stämt. Jag kan försäkra herr Wirtén och andra att skulle ni sätta er ned och ha ansvaret för utvecklingen så skulle ni få uppleva just det som jag har upplevt. Och göra precis samma reflexioner. Den privata konsumtionen har varit en av de starka drivkrafterna i vår i övrigt — det vågar jag nog säga — goda konjunktur, och den håller i sig. Vi har en sista test från detaljhandeln, som visar att vi volymmässigt har ökat vår privata konsumtion med ungefär 7 96. Vi har en färsk redovisning från bilhandeln, som visar att vi under de fyra första månaderna i år har en försäljning som ligger ca 13 96 över de första fyra månaderna i fjol. Och fjolåret satte ju svenskt rekord i avseende på försäljning av personbilar och privata bilar. Detta måste ändå ge anledning till åtminstone den reflexionen att de svenska konsumenterna på något underligt sätt har rätt bra med slantar. Naturligtvis har den senaste lönerörelsen tillika med det senaste skattesänkningsbeslutet gjort att man har haft en köpkraft som kanske aldrig förr. Eftersom man har kommit upp i ett hushållssparande på ca 10 96 av inkomsterna efter skatt — det är en tredubbling jämfört med sparandet för fem sex år sedan — är det i och för sig inte överraskande att den ökande köpkraften går ut i form av ökad konsumtion. Fondfrisläppen har dessutom stimulerat investeringssidan. Den svenska industrins framgångar — jag har nog sagt det någon gång tidigare och jag kan ha glädjen att säga det en gång till — fortsätter i konkurrensen med andra stora industrinationer om de industriella investeringsengagemangen på olika håll i världen utanför våra gränser. Där hävdar sig de svenska industrierna på ett alldeles överraskande och utomordentligt sätt. Det må gälla varuhusoch hotellbyggnader i Leningrad eller Warzawa eller Prag. Det må gälla industrianläggningar i Mexico, Nigeria eller i u-länderna. På alla de platserna har de svenska företagen med stor framgång hävdat sig mot de andra nationernas industrietablissemang. Märk väl att det ju inte precis är de små företagen som här har möjlighet att visa framfötterna, utan det är de stora företagen. Det intressanta med detta är ju att företagen har i allt väsentligt iakttagit den regeln att arbetskraften och varuleveranserna skall komma från Sverige i dessa engagemang. De har därför ur sysselsättningssynpunkt samma funktion som om det vore fråga om investeringsengagemang inom våra egna gränser. Detta har möjliggjorts av det beslut som riksdagen fattade på regeringens förslag för fyra fem år sedan. Det beslutet gav företagen möjligheter att lämna krediter till konkurrenskraftiga offerter i tävlan med övriga industrinationer. Detta kan man bara göra om man, som riksdagen har beslutat, ger företagen en chans att skattemässigt göra ett avdrag för den räntekostnad som ligger ovanför den internationellt vedertagna räntenivån när man offererar slika och liknande krediter. Den offentliga sektorn har under de senaste åren visat stor aktivitet. Det är en naturlig följd av att när den privata sektorn har haft sin nedgångsperiod och den fulla sysselsättningen ständigt skall vara vårt allmänna rättesnöre, så skall den offentliga sektorn självfallet expandera. Det har skett på skolsidan, på daghemssidan och fritidshemssidan och kanske framför allt på långvårdssidan, låt vara att vi på det området kanske fortfarande har det stora programmet framför oss. Vi har gjort en mycket optimistisk prognos för exporten under år 1976 och räknat med en ökning på inte mindre än 10 96. Vi har gjort en försiktig prognos för importen. Importprognosen ser ut att hålla bra än så länge. Exportprognosen kan kanske ge anledning till vissa funderingar. Vi hade inte den skjuts i exporten under de fyra första månaderna i år som man skulle ha önskat. Men mycket talar för att efterfrågan kommer och att vi har goda utsikter att under de kvarvarande månaderna reparera det hela. Jag har talat med experter på detta område. De vill vidhålla sina 10 96. Jag har för egen del sagt mig att måhända framstår den siffran som litet för optimistisk. Men att vi har en klar förbättring i vår utrikeshandel jämfört med tidigare år är enligt min mening odiskutabelt. Och därmed skulle också följa en ordentlig nedtagning av det underskott i vår bytesbalans som höll på att bli något av en huvudvärk och vårt stora problem när vi tittade på bytesbalansens utveckling under fjolåret. Sedan skall jag säga någonting om priserna. Det är få ting som i den allmänna debatten är så uppmärksammade som just prisutvecklingen. Vi räknade väl med att nationerna skulle ha möjligheter att dra ned sin inflationstakt ute i världen, där emellertid den överraskande snabba konjunkturuppgången nu börjar ersätta den föregående starka förtröstan på möjligheterna att dra ned prisstegringarna med litet mer varierande slutsatser. Jag tvekar inte att säga att konjunkturuppgången i Amerika, Tyskland, Frankrike och Japan, dvs. i de stora och tunga nationerna, går snabbare än man hade räknat med för några år sedan. Under den allra senaste tiden har man tyvärr också, med något undantag, kunnat avläsa en ny, liten prisstegringsvåg som kan vara oroande. Det har sagts i dagens debatt att vi har en prisstegring här hemma hos oss som är större än vad man tror kommer att etablera sig ute i världen. Det var väl herr Burenstam Linder som genom en snabb multiplikation av den prisstegring vi har haft under de fyra första månaderna i år kom fram till att det bör innebära att vi hamnar någonstans vid 13 94 under år 1976, dvs. en högre prisstegringsoch inflationstakt än vi hade under åren 1975 och 1974, då vi stannade på 10 96. Nu är det där ett alltför lättsinnigt sätt att räkna, och jag vill livligt hoppas att herr Burenstam Linder kommer att korrigeras av utvecklingen. Vi har fått en förhållandevis starkare prisstegring under de första månaderna i år helt enkelt därför att vi har haft känning av utlösningen av det tvååriga löneavtalet på väsentliga och tunga områden som handeln, livsmedelsindustrin, transportnäringarna och restaurangbranschen. Där ligger inte produktivitetsmöjligheterna och vinsterna lika nära till hands som de gör inom processindustrin eller inom verkstadsindustrin. Följaktligen har prisoch kartellnämnden tvingats medge vissa prishöjningar. Hur mycket man än bestämmer sig, herr Hermansson, för att vi skall ha prisstopp, så tvingas prisoch kartellnämnden ändå, om verksamheten skall kunna fortsätta, att ta viss hänsyn till den icke oväsentliga kostnadspost som de handelsanställdas löner utgör och medge vissa prishöjningar på de varor som handeln skall distribuera. Vi träffar i dagarna en uppgörelse med jordbrukarna som skall gälla fr.o.m. den 1 juli. Den kommer naturligtvis att innebära — om jordbrukarna skall få den följsamhet som riksdagen beslutat om — prisstegringar på livsmedelsvarorna även i det ledet vilka sedan slår igenom i handeln och hos konsumenten. Jag är alldeles övertygad om att herr Hermansson, med det goda förstånd han ändå besitter, förstår de här frågorna. Det går inte utan vidare att resonera som så att allting skall ligga stilla, om man inte är beredd att genom lag eller statlig överhöghet över arbetsmarknadens organisationer bestämma, att så här mycket skall lönerna få gå upp eller ner eller att lönerna skall ligga stilla. Det ingripandet har vi avstått ifrån, och vi vill inte heller göra sådana ingrepp. Därför hamnar herr Hermansson med sin argumentering i något av ett lufttomt rum. Den här tyvärr litet olustiga prisutvecklingen — genom det allt starkare konjunkturuppsvinget som kan avläsas ute i världen — har bl.a. givit vid handen att man under den senaste perioden kunnat avläsa en inflationstakt som är snabbare än vad de stora länderna räknade med vid årsskiftet och därefter. Vi har fått en så färsk uppgift som för april månad 1976. Enligt statistiska centralbyråns siffror, som är litet högre än prisoch kartellnämndens, ligger den svenska prisstegringen på 0,7 96 i april månad. För Frankrike ligger siffran på 0,9 96, för Italien på 2,3 96, Nederländerna 2,1 96, Storbritannien 1,9 96 och för OECD totalt på 0,9 — tack vare att amerikanarna har en stillsam prisstegring, men i varje fall högre än den svenska. För OECD i hela Europa, om jag exkluderar amerikanarna, ligger siffran på 1,3 96, dvs. nära det dubbla mot den prisstegring vårt land har haft vid en jämförelse för april månads utveckling. Jag har velat göra den här lilla kompletteringen till de, som jag menar, osakkunniga och för snabba beskeden om att vi rasar i väg i vårt land prisstegringsmässigt mer än vad som sker internationellt. Så är dess bättre inte förhållandet. Det har sagts i den här debatten och även vid andra tillfällen att vi borde ha en snabbare investeringsökning. Men märk väl att så länge vi håller de svenska industriinvesteringarna på den osedvanligt höga nivå, som etablerade sig under den sällsynt goda konjunktur vi avläste under 1973 och 1974, får man — om man inte har alltför orimliga anspråk — säga att det hela ändå ger intryck av en relativt hög investeringsaktivitet. Under åberopande av bankdirektör Jan Wallanders kända ord sade någon talare här tidigare att det går att leda fram hästen till brunnen, men det går inte att kommendera honom att dricka. Därför skall hästen lockas med någonting extra gott nere i brunnen för att han skall sticka ner mulen och dricka. Oppositionen har gjort vissa försök att ge den här extra stimulansen. Jag föreställer mig att oppositionen kommer att göra detta till en stor fråga. För min egen del menar jag att den är obehövlig. Det helt avgörande är ändå i sista hand hur företagen bedömer sina chanser och avsättningsmöjligheter och sina prisfrågor framöver. Företagen har, förlitande sig på att de dåliga tiderna avlöses av de goda, varit med på — jag har givit dem erkännande för det och kan göra det även i dag — att producera på lager, och staten tar 20 96 eller en femtedel av lagerkostnaden. Företagen har också genom hela systemet med miljöfonder, särskilda fonder och gamla investeringsfonder velat utnyttja den skattefavör som detta innebär. De räknar med att så småningom blir det ändå så pass lockande att dricka i den här brunnen, även om det inte är det för tillfället. Då kan det vara bra att ha produktionsapparaten i full gång. Det är också naturligtvis bra att ha lager för att kunna möta en kommande efterfrågan. På den här punkten har politiken varit riktig — det är ingen tvekan om det. Jag fann, jag tror det var hos herr Hermansson, en viss kritik mot den här lagerproduktionen med statligt stöd. Jag anser att den är ett av de bättre inslagen i konjunkturpolitiken som vi har lanserat — det är jag alldeles övertygad om. Den modellen har också kommit för att stanna. I dag är emellertid situationen sådan, herr talman, att vi med lock och pock får försöka, med grimma och tyglar, att hålla igen hästen så att han inte dricker brunnen i botten. Det har ju en ansvarig fastighetsägare inte något intresse av.

Vårt problem är att övertyga företagarna om att acceptera ett nej. Ni får inte dricka i det här läget därför att, om jag talar i bildspråk, vattnet räcker inte till. I det här fallet begriper var och en att råvaran helt enkelt inte räcker till. Det hjälper inte att vi gör våra mycket minutiösa och omsorgsfulla beräkningar av skogsbeståndet och dess möjligheter att förmera sig. Det hjälper inte att vi gör alla de här inventeringarna och klart och tydligt säger ifrån att om vi inte skall komma i en alldeles uppenbar bristsituation måste vi säga nej och nej, när det gäller investeringar som förbrukar mer råvaror än vad man förbrukar i dagens läge. Vi säger ja till investeringar där det är fråga om att manufakturera råvaran, att förädla den, att producera papper i stället för massa, och annat sådant som inte tar av råvaran. Man kan möjligen ta sig för huvudet ibland och undra om inte företagarna själva borde begripa detta. Men dagens speciella gynnsamma situation gör onekligen att man vill ta vara på möjligheterna och säger att kommer det tid, kommer det råd. Regeringen skall ändå bedöma vad som är lämpligast för oss just nu. Vi kan inte bedöma läget så som företagarna gör. Regeringen för långa överläggningar med dessa företagare som inte vill beakta begränsningen i råvaran utan vill satsa hårdare på investeringarna. Det är möjligt att hela vår investeringsprognos skulle se väsentligt fördelaktigare ut om också vi resonerade som skogsföretagarna: Efter oss syndafloden eller, rättare sagt, kommer dag kommer råd. Så kan vi ansvarsmässigt inte göra, även om det blir på bekostnad av att investeringsprognosen ser sämre ut — en källa till en viss kritik och en argumentmässig glädje för oppositionen. När det gäller prisstegringarna och den s.k. inflationstakten har regeringen för sin del sagt att vi bör ha vissa möjligheter att hålla prisstegringen under 1976 vid ca 8 96. Om jag räknar prisstegringen tolv månader tillbaka utifrån den sista avläsningsmöjligheten, april månad, ligger vi högre, dvs. mellan 11,5 96 och 12 96 — inte på 13 96 som herr Burenstam Linder kom fram till. Men det har sina specifika förklaringar, och än så länge är det ingenting som säger att vi skall behöva bli desavouerade när det gäller vår prognos.

Vi har gjort ett inslag i den för att ta ner verkningarna, och det är den skatteuppgörelse från vilken de borgerliga partierna hoppade av, men där vi fick kontakt med löntagarorganisationerna. Ett annat inslag är självfallet att vi med de medel som finns försöker hålla den prognos på prisutveckling och inflation, som här har angivits både vid årsskiftet och i kompletteringspropositionen.

Vi har två möjligheter att göra detta. Dels gäller det naturligtvis att hålla igen den statliga underbalanseringen, då varje svag finanspolitik är något av bränsle på inflationsbrasan. Dels kan man använda de penningpolitiska medel som vi har till vårt förfogande. Helt i överensstämmelse med en diskussion som förts, för all del för så länge sedan att det kanske inte är så många av riksdagens ledamöter som minns den, har regeringen och riksbanksfullmäktige att när det gäller penningpo litiken gemensamt bedöma förutsättningarna och nödvändigheten av variationer på det penningpolitiska området. Följaktligen har regeringen och riksbanksledningen diskuterat detta ganska intensivt under den gångna våren, och till den ändan har riksbanksfullmäktige vid dagens sammanträde beslutat att företa vissa åtstramande åtgärder på det penningpolitiska området för att förhindra det eventuella överslaget i ekonomin, som ingen av oss kan acceptera. Det betyder en halv procents höjning av diskontot; dock ligger den långa räntan oförändrad. Det innebär vissa uppstramningar i fråga om penninginstitutens likviditetskvotregler, och det betyder vissa andra åtgärder inom ramen för riksbankens allmänna förhållningsorder till banker och penninginstitut. Men det är en klar verifikation på att nu bedömer icke allenast regeringen utan även riksbanksfullmäktige situationen så, att en allvarlig varningssignal måste ges.

Varför gör vi det här? Jag behöver, herr talman, inte understryka det. Tidigare i debatten i dag har det ju sagts att den här nationen - som dess näringsliv är uppbyggt, som dess ekonomi ser ut, med den utvecklade industrialisering den har — står och faller med den internationella konkurrenskraft som den presterar. Påståenden om att vi tappar exportdelar i den internationella handeln har spelat en roll i dagens debatt. Jag har tidigare bemött dessa påståenden och har ingen anledning att återupprepa mig. Det är ganska naturligt att om exporten för en nation betyder så mycket, för vår del bl.a. på det skogsindustriella området, är det inte överraskande om man vid en klar nedgång i efterfrågan rent statistiskt kan säga att vi har tappat en viss exportandel av världsmarknaden. Nu kommer den tillbaka, och jag är tämligen övertygad om att vi kommer att återvinna den här tappade promilledelen. Frågan är emellertid allvarlig från följande utgångspunkt: Är vi på väg in i en kostnadsutveckling, som är starkare än de andra nationernas? Den allra senaste internationella jämförelsen ger knappast anledning — jag refererade ju vissa siffror nyss — till sådana farhågor.

Den här skatteuppgörelsen var ju i många avseenden en intressant företeelse. Med den aktivitet som ett statsråd får underkasta sig har jag tillbringat åtskilliga stunder i talarstolar med att förklara att jag betraktar det som alldeles nödvändigt att vi för 1977 uppnår en överenskommelse med de stora löntagarorganisationerna just på skattepolitikens område.

På grund av den emfas med vilken oppositionen alltid har talat om rundabordsöverläggningarnas välsignelse räknade jag med att det skulle finnas en möjlighet till ett mera traditionellt Haga III. Jag tillät mig att säga detta rätt tidigt på året, bl.a. vid ett televisionsframträdande. Till allas vår förvåning — men förvåningen är kanske inte så stor — säger man emellertid från oppositionens sida: Vi tänker inte binda oss för någon skatteuppgörelse innevarande år, i varje fall inte om det blir fråga om samma teknik och samma modell som de tidigare skatteoch löneuppgörelserna har representerat. När nu skatteuppgörelsen var dén ena faktorn vid löntagarorganisationernas bedömning av kommande års avtalsrörelse, fanns det ju från löntagarsidan, det måste väl i sanningens intresse erkännas, knappast någon större anledning att anmäla sitt intresse vid den här rundabordsöverläggningen. Man skulle icke tala skatter vid den, såsom oppositionens företrädare klart och tydligt hade sagt ifrån. Nu får vi lyssna till den enligt min mening alldeles omöjliga argumentationen där herr Åsling och övriga borgerliga ledamöter i finansutskottet säger: Visst hade vi velat vara med på en rundabordsöverläggning, men det skulle ha varit en rundabordsöverläggning som spänt över mycket vidare fält än den här uppgörelsen om skatter och löner. —- Det är en bortförklaring som man nog skall sätta ett kors i taket för såsom den mest kvalificerade bortförklaring den här kammaren har upplevt. De väsentliga tingen i en rundabordsöverläggning måste vara att stoppa upp en inflationsutveckling, det måste vara att se till att kostnadsläget och inflationsutvecklingen inte försämras mer hos oss än i andra länder. Och vem kan bestrida att löneutvecklingen, avtalsrörelsen och dess ofrånkomliga samband med skattepolitiken är de båda tyngsta och strategiskt avgörande elementen i en sådan här rundabordsöverenskommelse? Ni vill inte vara med på det från oppositionens sida. I och för sig är vi inte så förskräckligt överraskade över det. Det är naturligtvis mycket roligare att gå ut i den kommande valrörelsen utan att ha ansvaret för en överenskommelse, att vara helt fri i fråga om den löftespolitik som ni naturligtvis, när vi kommer fram några månader i tiden, kommer att visa att ni är rätt mästerliga i. Redan nu ser man att det inte saknas talanger. Det är jag den förste att understryka. Jag skall, herr talman, på de minuter som är kvar försöka bemöta något av vad som sagts i inläggen här i dag. Herr Burenstam Linder började med att säga att vi har den dolda arbetslösheten. När vi från regeringens sida talar om att vi har lyckats bra när det gäller sysselsättningen är detta således en sanning med stora modifikationer, enligt herr Burenstam Linder. Vi har, säger han, så och så många tusen i beredskapsarbete. Men det är inget fel på det. Om det är vägarbete som görs som beredskapsarbete, om vi bygger skolor eller samlingslokaler som beredskapsarbeten, om vi bygger vattenledningar, reningsverk eller vad vi nu bygger, är det inget fel. De som utför arbetet avlönas enligt gängse avtal; det är folk som gör sitt arbete på samma sätt som andra arbetstagare, och tekniken för att utföra arbetet är densamma: Vi finansierar detta arbete med statliga medel för att det skall komma i gång: Den övriga finansieringen sker via kommunala medel; det kan t.o.m. röra sig om ett privat beredskapsarbete, där det är en hälftendelning mellan staten och privata företagare. Men det finns ingen anledning, menar jag, att deklassera dessa arbeten — en inställning som jag av och till läser in i herr Burenstam Linders inlägg. Sedan säger herr Burenstam Linder: Egentligen skulle vi ha haft en mycket större arbetslöshet, men företagen håller kvar sin arbetsstyrka. = Varför gör de det? Därför att de är medvetna om att det relativt snart kommer en situation där de har förfärligt svårt att få fatt på den arbetskraft de behöver — och de behöver arbetskraften för att kunna driva sin rörelse med den vinst och den framgång som varje företagare har ambitionen att driva sin rörelse med. Har de yrkeskunniga anställda är de rädda om dem. De nya lagarna medför visserligen vissa svårigheter för företagarna att utan vidare avskeda folk, men den inställningen att ”det går över, det blir bättre tider” har säkert medverkat till att företagen anser att det är bäst för dem att ha kvar sin gamla kunniga arbetskraft. Det är inget fel i detta. Men man tar upp en diskussion och säger att detta i själva verket innebär ett slag av arbetslöshet; det kan man roa sig med i akademiska församlingar, där man tycker att sådant här kan ha sitt intresse, men i praktiken har detta resonemang, menar jag, ingen som helst relevans. Finansministern lovade en skattereform till 1976, säger herr Burenstam Linder, och inte får vi någon skattereform till 1976! Herr Wirtén tyckte tydligen att det lät så bra att han repeterade det i sitt inlägg. Detta är något av ordets makt över tanken! Låt mig berätta för er hur det här hänger ihop — sedan borde ni, om ni är ärliga, i rimlighetens namn sluta med de här argumenten. Under partikongressen ställdes till de sittande kommittéerna frågan om de hade möjligheter att komma fram med ett definitivt förslag till 1976. Skatteutredningens ordförande och ett par av ledamöterna sade: Vi skall göra allvarliga ansträngningar att prestera ett sådant betänkande, men något definitivt kan vi ju inte lova. I mitt skattepolitiska inlägg, vilket som vanligt var en lång inlaga inför kongressen, sade jag detsamma - man är inställd på att försöka arbeta fram ett förslag, men garantier kan inte ställas. Jag sammankallade en presskonferens omedelbart efter det inlägget, och det blev en alldeles ovanligt väl besökt sådan med 60-70 representanter för tredje statsmakten plus radio och TV. Jag ställdes gång på gång inför frågan: Garanterar nu finansministern att det kommer ett definitivt skatteförslag år 1976? Jag svarade då: Jag garanterar inte detta. Kommittén har lovat göra vad den kan, men det vore fel av mig att ställa ut några sådana garantier och rent personligt tror jag inte att man orkar med det. De 60-70 deltagarna på presskonferensen är ärligt folk, som när som helst kan verifiera detta. Men trots detta talar man i debatten — även här i riksdagen —- om finansministerns löftesbrott. Det kan naturligtvis förklaras så att någon först har sagt detta, sedan har man fått läsa det och sedan har man trott på det. Jag har givit denna förklaring för att vi inte skall behöva lyssna på sådana argument i fortsättningen. Vi skall vara försiktiga med utgiftsåtagandena, säger herr Burenstam Linder, och det är ju en lovvärd argumentation, men regeringen konstaterar varje år distansen mellan ord och handling. De förändringar i statsbudgeten som föreslås under en riksdagsperiod präglas inte av någon försiktighet i utgiftsåtagandena, utan det är på varje sådan punkt fråga om en expansion av utgifterna. Herr Burenstam Linder och hans partivänner följer gärna med i delvoteringarna. Vidare envisades herr Burenstam Linder med att förhöra Sven Ekström på statsrådens löner. Jag förstår mycket väl att Sven Ekström avstod från att svara på det. Jag skall villigt erkänna att han är statsrådskvalificerad, nära nog flera gånger om, men han har inte varit statsråd. Det är inte en fråga för honom att svara på, utan det borde vara min uppgift. Hade statsrådslönerna varit så höga som de är, om vi inte hade haft den progressiva beskattningen? Ja, en sådan hypotetisk frågeställning kan väl ha sitt intresse, men knappast i ett sakligt sammanhang. Jag tror att jag kan tala inte bara å egna utan å alla kollegers vägnar om jag säger, att frågor och problem kring marginalskatten inte spelar någon roll i statsrådens eventuella funderingar över sina egna löner. Det är jag beredd att säga alldeles oreserverat. Nu råkar statsrådslönerna vara anpassade till de löner som är ett resultat av de offentliga förhandlingarna och som gäller för de väl betalda generaldirektörerna. Följaktligen förs det inte någon diskussion om statsrådens löner. De anpassas automatiskt till generaldirektörslönen. En och annan inom oppositionen kan väl ha funderingar över om statsråden gör rätt för denna lön. Ja, i fråga om ansvar och arbetstid tror jag nog att en statsrådspost är relativt likvärdig med en generaldirektörspost. Därför tycker jag att det inte heller är alldeles obefogat att man har gjort denna anknytning. Så mycket kan jag väl säga att det när det gäller de högre statstjänstemännens löner, där generaldirektören sitter i toppen och de andra kommer därefter, sker vissa anpassningar inom ramen för ett relationstänkande. Man ändrar inte lönen för byråchefer, avdelningschefer och överdirektörer utan att det samtidigt sker en justering för generaldirektören. Man ändrar inte lönen för förste och andre kanslisekreterare och för amanuenser, om man inte samtidigt ändrar lönerna för de tjänstemän som ligger litet över dessa. Detta hänger ihop. Förhandlingarna om detta förs av en arbetsmarknadsorganisation, nämligen SACO/SR, som då har som sitt speciella intresse att bevaka de anställdas synpunkter. Herr Burenstam Linder har ju goda möjligheter att vända sig till sitt eget sekretariat, där han i dag har en högt förtjänt medlem, som tidigare varit en lika högt förtjänt medlem av SACO:s sekretariat och följaktligen är i eminent grad sakkunnig i de här frågorna. Herr Burenstam Linder kan ju först ställa frågan till honom, om han anser att tjänstemännen på SACO-planet över huvud taget är så överbetalda att den här diskussionen skall behöva tas in i en ekonomisk debatt. Jag tror att herr Burenstam Linder då får svaret att det är en ganska onödig energi som han lägger i dagen. Om man sedan rent teoretiskt frågar om lönen hade varit lägre, om man inte haft någon progressiv beskattning, kan jag väl ge honom rätt i det. Men nu har vi ju en progressiv beskattning utifrån den mycket enkla förklaringen, att vi vill lägga skatten med hänsyn till betalningsförmåga, att det finns en utjämningspolitisk ambition i hela vår skattepolitiska filosofi och att den tar sig uttryck i att vi har en progressiv beskattning. Herr Burenstam Linder ställde ytterligare en fråga — men jag hinner naturligtvis inte ta upp alla hans frågor, eftersom han har en fenomenal förmåga att hinna ställa många och olika frågor i sina inlägg - om lokaliseringspolitiken. När vi säger att lokaliseringspolitiken i allt väsentligt är inriktad på att hjälpa de små företagen till en nyetablering så är det sant. Statistiken visar att det är så. Det finns vissa undantag, där även stora företag har fått lokaliseringsstöd. Jag erinrar mig att Norrlands Skogsägare, dvs. Gunnar Hedlunds organisation, när de gjorde sin investering i Väja-Dynäs fick låna ett 50-tal miljoner — men han fick inga bidrag — av lokaliseringsmedlen. Det lånet innebar en expansion på arbetskraftssidan med någonting mellan 125 och 150 man. MoDo fick låna ungefär motsvarande summa när pappersbruket i Husum byggdes ut. Det innebar också en expansion på arbetskraftssidan med ett par hundra man. Fagersta har fått låna pengar för att klara sina expansionsbyggnader på olika håll i Uppland och även i Fagersta. Algots fick ett stöd, både med lån och med bidrag, för att etablera sig på tre eller fyra olika platser uppe i Västerbotten. Det rörde sig då, ifall jag minns rätt, om 500-600 anställda. Det är därför riktigt så långt att även stora företag har fått lokaliseringslån, men då har det funnits mycket, mycket seriösa motiv för detta. Jag tror att vi skulle föra en dålig lokaliseringspolitik om vi skulle slå dövörat till i de sammanhangen. Det är ju lokaliseringslånen som har initierat just de investeringar som sedan i sin tur har givit denna sysselsättning. — Men herr Burenstam Linder talar alldeles uppåt väggarna när han försöker ge sken av att vi här driver en politik som innebär att det är de stora företagen vi månar om och att de små företagen sannerligen inte skulle vara så värst mycket att hurra för. Företagsmässigt är ju de små företagen helt dominerande på marknaden, men de kan ju inte vara stora redan från början. Det finns ingen småföretagare som säger: Ge mig lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån, så skall jag starta en verksamhet uppe i Västerbotten — eller i Jämtland eller i Norrbotten — som omgående ger 150, 200 eller 300 man arbete samtidigt! Företagarna får börja mycket försiktigare, och har de då de rätta kvaliteterna och har satsat på den rätta produktionen har de möjlighet att växa vidare. Det är en ganska banal och enkel slutsats. Herr Hermansson tog upp några frågor. Han raljerade med den borgerliga politiken som den tar sig uttryck i finansutskottets skrivning, och han gjorde det, tyckte jag, på ett mycket elegant och effektivt sätt — jag vill gärna ge honom ett erkännande för detta. Men låt mig ändå säga att den mycket aktiva politik som på ett annat och bättre sätt har klarat oss genom svårigheterna under de senaste åren, grundlades genom en mycket försiktig och konsoliderande politik under år 1971 och fram till 1973. Skulle vi ha fört samma politik under dessa år som under 1974-1975 så är det tämligen klart att vår utlandsskuld skulle ha varit väsentligt större och att risken för ett bytesbalansunderskott också hade varit väsentligt större. Att vi förde denna konsoliderande och försiktiga politik förklaras av att vi 1970 befann oss mitt uppe i en överansträngning som höll på att reducera hela vår valutakassa och som snabbt skapade ett stort underskott i vår handel med omvärlden. Det var en besk medicin som vi fick ta, men jag är angelägen om att understryka att den inte ger utrymme för de klagomål som ofta förs fram. Jag tror att det var herr Wirtén som talade om den massarbetslöshet som vi avläste dessa år. Men märk väl att när arbetslösheten var som värst låg den i medeltal på 2,5 96, enligt AKU och den statistik vi kan basera oss på. Världen i övrigt höll sig med både 5 och 6 96 arbetslösa under de här svåra åren.

Och förklaringen är enkel. Vi hade tidigare en anonym resurs av kvinnor som nu — genom särbeskattningen och våra medvetna försök att föra fram kvinnans likställighet på arbetsmarknaden — blev reell genom att de anmälde sig för arbete. Och det är inte så överraskande att det i den situationen inte fanns möjligheter att till var och en som snabbt marscherade ut på arbetsmarknaden säga: Du skall ha det arbetet och du skall ha det arbetet. Kvinnorna var ortsbundna och relativt oerfarna yrkesmässigt. Det måste alltså ta sin tid att spola in denna extra arbetskraftsresurs i produktionen. Detta använde vi åren 1971 och 1972 till genom en intensiv yrkesutbildning i arbetsmarknadsverkets regi och naturligtvis också genom den selektiva arbetsmarknadspolitiken, i den mån den tog sig uttryck i beredskapsarbeten och annat. Vi har några hundratusen fler människor i arbete i dag än vi har haft tidigare, och det är ett resultat av aktiviteten inte bara under de allra senaste åren — det är en synpunkt som jag gärna vill föra in i kammarens protokoll, för den är inte alldeles ointressant. Herr Hermansson talade om priserna på dagligvaror, och det är en iakttagelse som vi gör att de går upp snabbare än vad medeltalet för konsumentprisökningen innebär. Jag tror att jag förklarade detta bl.a. med att det på det här området inte finns samma möjligheter att genom ökad produktivitet kompensera lönehöjningarna. Jordbrukarna skall ha sin inkomstförbättring, och de handelsanställda skall ha sina lönehöjningar. Statistiken visar att just de anställda inom handelsoch servicenäringarna — på grund av att de har varit lågavlönade — haft en förhållandevis starkare lönestegring under de senaste åren än vad som gäller för löntagare i allmänhet. Herr Åsling, som förde utskottets talan, nämnde som en specifik poäng i oppositionens verksamhet att sänkningen av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet ändå var någonting som borde räknas oppositionen till godo. Ja, det är jag beredd att göra rent formellt. När det gäller huruvida det reellt betyder så särdeles mycket sätter jag upp åtskilliga frågetecken. Herr Åsling säger att ingen kan bestrida att det är bra för dessa företag om de kan få ned sina kostnader — och arbetsgivaravgiften är en ekvivalent till lönekostnaden. Nu är ju denna arbetsgivaravgift 4 96. Den är avdragsgill och betyder således i realiteten 2 96 netto för företagaren. Om man reducerar dessa 4 96 till 2, så betyder det att man reducerar nettobelastningen från 2 till 1. Denna reduktion av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet motsvarar 1 96 på lönesidan. Jag föreställer mig att dessa företagare har rört sig med lönehöjningsbelopp som i stort sett motsvarar vad man har som medeltal i landet, och då ligger det någonstans mellan 15 och 18 96. Att då den här enda procenten skulle upphöjas till att vara någonting som ger företagarna i dessa trakter en alldeles speciellt god start i konkurrensen — det får herr Åsling försöka inbilla någon annan. Jag är medveten om att LKAB fick en slant över. Det är ju ett stort företag, där arbetsgivaravgiften spelade en viss roll. Men där har ju situationen varit sådan att det inte blev någon utökning av antalet anställda. Jag tror inte heller att den där procenten, som är sluttampen på det hela, spelar någon roll för LKAB:s allmänna ekonomi. Kommuner och landsting måste reagera negativt, säger herr Åsling, mot uppgörelser av den typ som regeringen har träffat med löntagarorganisationerna. — Jag ser till min förskräckelse att tiden rinner i väg, herr talman, och jag hade faktiskt lovat att begränsa mig litet mer. Jag avstår från att föra ut resonemanget här. Ni har hört mina argument. Det är en felaktig slutsats herr Åsling drar. Jag tyckte att det låg rätt mycket i ett inslag i herr Åslings anförande. Det talade klart och tydligt för att det i dagsläget är den selektiva politiken som på nytt får komma i förgrunden. Även om vi får den här konjunkturuppgången, som t.o.m. kanske resulterar i att vi får besvär av en helt annan art än vad vi är vana vid, så kommer vi att ha orter här i landet — bl.a. mot bakgrunden av att vi har en arbetsmarknad som är mera så att säga hembygdsrotfast än den har varit tidigare — där de selektiva ingripandena från arbetsmarknadsstyrelsens och regeringens sida blir nödvändiga. Därför är det litet svårt att få symmetri och harmoni i det extra generella påslaget, som herr Åsling också förordar i majoritetsförslaget, när hans argumentation klart och tydligt talar för att det är en annan typ av ingrepp som blir aktuell. När han sedan i sin förtjusning talade om ambitionen med den regionala politiken, så borde kanske också herr Åsling i sina stilla stunder säga sig att skall den ge vad herr Åsling är ute efter, så får det sannerligen bli med styrspakar från centralt håll som når väsentligt längre än vad som är fallet i dag. Den kontrovers som detta innebär bör man kanske också fundera litet över när man ger sig ut på dessa vägar. Långtidsutredningen och dess målsättningar kan man naturligtvis ägna sig åt. Men nu har långtidsutredningen redovisat ett förslag som går fram till 1980: Vi har en långtidsbudget som har kritiserats — bl.a. i ett inlägg av herr Burenstam Linder, vill jag minnas — därför att vi inte skulle vara beredda att på ett realistiskt sätt diskutera vad statens inkomster och utgifter kommer att innebära på längre sikt. Erfarenhetsmässigt vet jag att man här är underkastad förändringarnas lag beroende på frågor som kommer upp i den praktiska politiken. Med en naturkrafts nödvändighet skall de lösas. Jag har därmed inte sagt att jag vill fälla bilan över allt vad planering heter, men varje planering måste ju genomföras och diskuteras med vissa reservationer. Att jag personligen har velat göra dessa reservationer bygger nog på en viss erfarenhet. Herr Wirtén talar om ”massarbetslösheten”. Jag har bemött detta. För dagen har vi goda utsikter att hålla en bra sysselsättning, och i dag har vi en sysselsättning som är så god att den kanske bör verifieras med några siffror. I april var det 64 000 lediga och obesatta platser vid arbetsförmedlingarna, och det var samma månad 38 000 som sökte arbete. Av dessa 38 000 som sökte arbete var en tredjedel över 60 år gamla. När man talar om den här aktiviteten som vi driver för att kunna ge arbete till partiellt arbetsföra, så har vi naturligtvis där en resurs att ta vara på. Men ingen konjunkturpolitik i världen, ingen efterfrågan i världen klarar den sysselsättningsaspekten. Det finns bara en möjlighet att klara detta, och det är att samhället går in med de åtgärder vi praktiserar. Antalet sysselsatta på halvskyddade och helskyddade verkstäder ökar ju därför att det rör sig om en tidigare helt bortglömd människogrupp som vi nu tar fram ur anonymiteten och ger en mänsklig tillvaro, i varje fall vad gäller arbetets eget värde. Herr talman! Om jag skulle vara verkligt ambitiös skulle jag ju fortsätta en bra stund till. Men jag har väl sagt det mesta om vad jag ville säga i detta inledande anförande, och jag tackar för herr talmannens tålmodighet att inte slå klubban i bordet, trots att jag har överskridit tiden.

Herr talman! Jag missunnar förvisso inte herr Hermansson det översvallande beröm som finansministern nyss gav honom. Jag vill bara göra den noteringen i marginalen, att det är kanske inte utan anledning som herr Hermansson tycker att åren 1971-1973 var så idylliska ur ekonomiskpolitisk synpunkt. Det var ju de år då herr Hermansson hade ett verkligt inflytande på finansministerns politik, och då kanske det finns ett samband där också med berömmet. Herr finansministern polemiserar mot min karakteristik av nyttan med sänkning av arbetsgivaravgiften i inre stödområdet. Jag vill betona att det är en marginell företeelse, men jag tog den som exempel på konkreta åtgärder. Jag skulle tänka mig att finansministerns partivänner i Jämtlands läns landsting, som kan notera att man gör en besparing på personalbudgeten på 4-5 milj.kr. i år, inte delar finansministerns åsikt att det saknar betydelse. Självfallet ger det till effekt att man i den offentliga verksamheten får ökade resurser på personalsidan, ökade resurser att anställa mer personal inom vårdsektorn etc. Där har vi alltså ett exempel på en direkt sysselsättningsstimulerande effekt av den ifrågavarande åtgärden. När det gäller regionalpolitiken talar finansministern betecknande nog om att man behöver ta till styrspakar, som han säger, för att klara detta. Ja, jag tror att det viktiga är att man i sin politik har en annan attityd än den socialdemokratiska regeringen, nämligen att man erkänner att folk måste få jobb där de bor. Den diskussionen har ju finansministern och jag fört tidigare här i kammaren, och vi skall kanske inte trötta kammaren med att upprepa den. Men jag tror det är mycket väsentligt att ha den utgångspunkten i diskussionen, att man skall acceptera att människorna får samma chans till arbete oavsett var de bor. Det är jag beredd att verka för. Men uppenbart är att finansministern inte är beredd att medverka till det, det har jag förstått tidigare. Så till sist något om skatteuppgörelsen. Den är naturligtvis, lösryckt från stabiliseringspolitiken i stort, av begränsat intresse från ekonomisk politisk synpunkt. Och där överträffade finansministern sig själv, när han i realiteten polemiserade mot riksdagen och mot det beslut som riksdagen i december fattade om en beställning av en stabiliseringspolitik, som skulle ta upp den ekonomiska politiken i hela dess vidd, alltså inte enbart skattepolitiken.

Herr talman! Statsråden är förvisso väl förtjänta av sina höga löner. Något annat har jag inte haft oförsyntheten att säga. Statsråden är förtjänta av sina höga löner — och stora löneökningar — därför att skatterna är sådana som de är. Det är det som är min poäng. Jag frågade herr Sträng: Skulle dessa löneökningar för statsråden — och för den delen också för generaldirektörer och andra högre inkomsttagare — ha varit så stora före skatt som fallet är, om inte större delen av löneökningarna hade gått till skatt? Och finansministern var hygglig nog att svara på den frågan. Han sade då först att marginalskatten spelar ingen roll. Det skulle ha blivit lika stora höjningar i alla fall. Men när han gav det svaret märkte han kanske att det inte lät så bra ur jämlikhetssynpunkt, och efter ett ögonblick kom han därför med ett nytt svar, som var ungefär så här: Nej, löneökningarna skulle ha varit mindre för dessa högre tjänstemän och statsråd, om det inte hade varit för den progressiva skatten — men den måste vi ju ha eftersom vi skattar efter bärkraft. Nåväl, men då är det intressant att veta: Vilket av dessa två svar är det som finansministern vill satsa på? Sedan beskrev statsministern den rådande hierarkin och sade att man höjer för departementssekreterare, byråchefer osv., och slutligen är man tvungen att höja lönerna också för statsråden. Ja, jag vill inte säga emot det. Men jag säger att bruttoökningen i kronor räknat på toppen, alltså för de höga inkomsttagarna, har på grund av de enorma marginalskatterna blivit mycket större än de annars skulle vara. Det är det som är min poäng. Vidare sade herr Sträng att jag borde konsultera den förträfflige f. d. SACO-man som finns i min närhet och fråga honom hur det går till i sådana här sammanhang. Det har jag också gjort. Och då visade det sig bl.a. att generaldirektörslöner är det inte alls SACO SR. Där försvarar man bara sina intressen — sådana som skatterna nu är! Nu har jag inte alls tagit upp denna fråga för att gnabbas om huruvida statsråden har höga löner eller inte. Det är inte alls det som frågan gäller, utan kärnfrågan är hur vårt skattesystem f. n. fungerar. Är det de enormt höga marginalskatterna som driver upp löneökningskraven och ger dessa mycket stora bruttolöneökningar, som är inflationsdrivande? Erkänner man det — och det gjorde herr Sträng till hälften i sitt inlägg till mig — så har man också erkänt att skattesystemet, sådant det nu är, har all varliga nackdelar. Vad slutligen gäller den dolda arbetslösheten vill jag säga att vi deklasserar ingen människa. Vad vi gör gällande är att det finns en risk, om man inte är medveten om denna dolda arbetslöshet som förvisso finns, att man inte sätter in ordentliga ekonomisk-politiska åtgärder för att bota den.

Herr talman! Finansministern sade att vi är duktiga när det gäller att föra en löftespolitik. Jag vet inte vad det var som föresvävade herr Sträng när han sade det. Men jag måste ställa frågan: Vilka förbättringar för barnfamiljer och äldre — alltså de två grupper som vi i folkpartiet har prioriterat — är det som socialdemokraterna inte vill vara med om att genomföra? Skall det vara någon mening med en sådan löst utkastad beskyllning, så måste herr Sträng vara snäll och precisera sig. När jag kritiserade arbetslösheten 1971-1972 var det mot bakgrund av att vi enligt min uppfattning — det är f. ö. många fackekonomer som har samma uppfattning — hade kunnat undgå den, som herr Sträng här tidigare erkände, alltför stora arbetslösheten då, om vi i tid satt in stimulansåtgärder. Regeringen tvingades till en aktivare konjunkturpolitik 1974. Jag erinrar om den sänkning av momsen som genomfördes då. Det var den jämförelsen jag gjorde, och den håller. Ordet massarbetslöshet använde jag när jag talade om det vi klarat oss undan de senaste åren, dvs. den mycket stora arbetslöshet som jämförbara industriländer tyvärr har fått uppleva under dessa två år. Herr Sträng tog också upp investeringsverksamhetens omfattning. Egendomligt nog verkade herr Sträng rädd för att den skall bli för stor. Han använde den bild om hästen som jag använde i mitt inledningsanförande. Han tyckte att det var risk för att den skulle dricka för mycket. Enligt herr Sträng är problemet att vattnet rent av tar slut. Om man skall översätta det här bildspråket är finansministern alltså bekymrad för att investeringarna skall bli för omfattande. Då måste man ställa frågan: Varför i all världen stimulerar man då investeringsverksamheten genom höjda avdrag nu? Sanningen är den att vi behöver en ökning på 5 å 6 26 av investeringarna — det är långtidsutredningens uträkning. I år blir ökningen knappt 1 26. Förra året var den också bara knappt 196 mot av departementet förutspådda 9-10 96, som finansministern själv påpekade. Mer än så blir det alltså inte trots de höjda avdragen. Det finns verkligen ingen anledning att oroa sig för att investeringarna skall bli för stora. Det är motsatsen som bör ge anledning till oro, särskilt när det gäller den mindre och medelstora företagsamheten.

Herr talman! Herr Sträng bestridde inte att ökningen av priserna på dagligvaror under de senaste tolv månaderna har varit dubbelt så kraftig som under föregående tolvmånadersperiod. Men han säger att det inte hjälper med prisstopp — den här utvecklingen beror på saker som man inte har kunnat göra någonting åt. Han anförde här framför allt lönerna för de handelsanställda och ersättningar till jordbrukare. Jag vill påpeka att de handelsanställdas löner utgör en mycket liten del av omsättningen inom handeln. Det finns faktiskt andra poster, berörda av prisoch kartellnämnden, som också har ökat kraftigt. I ett av sina senaste meddelanden talar man om det. Av ökningen av priserna i dagligvaruhandeln under årets fyra första månader på i genomsnitt 6,1 96 beror inte mindre än 2,1 procentenheter, alltså en tredjedel, på höjda handelsmarginaler. Där borde enligt min mening prisoch kartellnämnden kunna gå in. Vi har faktiskt som bekant — och det har jag prisat regeringen för — prisstopp på vissa livsmedel. Det går tydligen att upprätthålla. Då förstår jag inte att herr Sträng kan bestrida att det skulle vara möjligt att utvidga prisstoppet till alla dagligvaror, som vi har krävt. Jag är naturligtvis medveten om att prisstoppsinstrumentet är trubbigt under kapitalismen. Det är ett vapen som man får använda för att försöka att stoppa prisstegringarna, precis som man kan använda skattepolitiken och andra ekonomiska vapen. Men därför att man inte når full effekt bör man ju inte låta bli att använda det! Herr Åsling sade i sitt senaste anförande att jag skulle ha betraktat åren 1971-1973 som idylliska. Nej, det gör jag inte alls, och det vet nog herr Åsling mycket väl. Vad jag reagerade mot i utskottets betänkande var den typen av skrivning där man liksom påstod att utvecklingen under de senaste åren helt och hållet hade skilt sig från den man hade under den tidigare riksdagsperioden. Det politiska syftet bakom den skrivningen var ju väldigt klart. Skall vi göra en allvarligare analys av dessa frågor får vi undersöka den faktiska ekonomiska utveckling som har ägt rum och som regering och riksdag under kapitalismen med dess lagbundenhet inte behärskar därför att de inte använder de maktmedel som är nödvändiga.
Herr talman! Herr Åsling började med att säga att skatteuppgörelsen och den till skatteuppgörelsen hörande moderationen av löneanspråken har en begränsad betydelse. Jag menar att den helt enkelt har en avgörande betydelse. Jag tror att herr Åsling kommer till samma slutsats vid mogen eftertanke. Men sedan vill jag erinra om hur årets strandade Haga III förlöpte. Oppositionen kom till det s.k. runda bordet. Vi tog så ambitiöst på det hela att riksbankschefen lämnade en mycket utförlig föredragning över hela det fält som han har ansvaret för och de prognoser som han vågade ställa för framtiden. Finansdepartementets planeringschef gav den internationella översikten och de prognoser som vi tror oss kunna ställa i finansdepartementet. Prisoch kartellnämndens chef lämnade en lika noggrann och omsorgsfull redovisning över prisutvecklingen, dagssituationen och vilka möjligheter prisoch kartellnämnden räknade med att ha för att kunna behärska den framöver. Oppositionen fick således en kartläggning av hela det material som i sina grundläggande avsnitt avgör hur vi skall bedöma situationen framöver. Men oppositionen ville inte debattera. Man lyssnade på föredragningarna men ville inte gå in i en allvarlig diskussion och en för oppositionen bindande överenskommelse i framför allt skattefrågan. Och den var nyckelfrågan för lönerörelsen och därmed också för hela överläggningen. Jag har tidigare sagt och jag är beredd att upprepa det här i dag: Här visade sig de två stora löntagarorganisationerna besitta ett samhällsansvar och en känsla för nödvändigheten av att medverka i den allvarliga situation som vi ständigt befinner oss i, som det vore glädjande och dessutom klädsamt om oppositionen hade kunnat svinga sig upp till. Tyvärr blev vi missräknade på den punkten. Herr Burenstam Linder tog upp detta med den progressiva beskattningen. Statsrådens löner är helt ointressanta i detta sammanhang.

Det är detta som har varit vägledande för hela skattepolitiken. Man når inte det resultatet med mindre än att man har en progressiv skatteskala. Den är ett uttryck för skattebetalning efter förmåga. Och skattebetalning måste vi ha, om vi skall kunna fullfölja den välfärdssamhällets utgiftspolitik som jag har funnit att man även från moderata samlingspartiet gärna är med och röstar för men är betänksam för när det gäller betalningen. När jag beskyller oppositionen för löftespolitik, herr Wirtén, behöver jag som stöd för de beskyllningarna bara studera vad som har hänt under den gångna riksdagen. Ni ligger ju allesammans på överbud och överstiger väsentligt kostnadsramarna. I en del fall har ni lyckats få riksdagen med er, i andra fall inte. Men era anspråk har varit långtgående. För herr Wirténs och hans partivänners räkning har det bl.a. rört sig om indexreglering av såväl skatter som barnbidrag, skattefrihet för gåvor av olika slag, slopad reklamskatt m.m. Allt detta är saker som försämrar budgetutfallet men som kan gå väl in hos dem man vänder sig till, då man säger att vi vill göra den lättnaden här och den lättnaden där. Det är en löftespolitik som i dagens ekonomiska perspektiv inte är i överensstämmelse med vad man som ansvarsfull politisk ledare bör göra sig till tolk för i den offentliga diskussionen.

Herr talman! Folkpartiet föreslår nya utgifter på sammanlagt 400 milj.kr. för det här budgetåret. Det går bl.a. till bättre vårdutbildning, bättre hjälp till handikappade, miljövårdsinsatser, SJ, vägar, u-hjälp och en rejäl satsning på mer jobb i de mindre företagen. Vi har också föreslagit besparingar på sammanlagt 70 milj.kr., i första hand genom att säga nej till fortsatt projektering av fler kärnkraftverk - de två resterande i utökningen från elva till tretton. Vi finansierar resten av de nya utgifterna genom att föreslå att spritbeskattningen följer med prisutvecklingen på övriga konsumtionsvaror. Det ger ungefär 300 milj.kr. Det är så vi hanterat budgetåret 1976/77, och här finns verkligen ingen oansvarighet, herr finansminister. Vad gäller de kommande åren vet herr finansministern att vi klart uttalat att vi för de reformer vi satsat på — jag har tidigare talat om vilka områden vi prioriterar — kommer att ta det ekonomiska ansvaret och stå för dessa kostnader. Jag tror inte det finns skäl att fortsätta kritiken mot folkpartiet för en oansvarig löftespolitik.

Herr talman! Finansministern försöker ge konferensen i mars sken av att ha varit ett finare kalas. Det är klart att det är otacksamt och kanske oartigt av en gäst att försöka ge den dess rätta proportioner. Men det bör kanske ändå sägas att regeringen verkligen inte gick till verket i en anda att nå konstruktiva resultat mot bakgrund av riksdagens beställning av en stabiliseringspolitisk konferens på bred bas. När finansministern åberopar att t.ex. riksbankschefen var närvarande så var det faktiskt på inbjudan av riksdagen och inte av regeringen. Med andra ord: Regeringen gick till verket med den uppenbara viljan att diskutera skattefrågan isolerat, och det är, som jag sagt tidigare, ur stabiliseringspolitisk synpunkt en ganska meningslös åtgärd, eftersom det här var fråga om ett inslag i den stabiliseringspolitiska överläggningen. Dessutom — och det kanske inte heller är alldeles betydelselöst, herr finansminister - var den emot riksdagens intentioner från december. Låt oss en gång för alla slå fast att regeringen inte hade någon politisk vilja att göra något allvarligt av den stabiliseringspolitiska överläggning som riksdagen i december beslöt att man skulle ha. Finansministern har tidigare talat om prognoserna, framför allt prognoserna för investeringsutvecklingen i näringslivet, som är av stort intresse med hänsyn till sysselsättningsutvecklingen. Han sade att han tog prognoserna med ro, och jag tror att vi alla här i kammaren har ett intryck av att finansministern brukar göra det. Men om investeringarna i näringslivet ett bestämt år, 1975, enligt finansplanen förväntades öka med 10 96 och utfallet blev en ökning med 1 96, då måste det väl ändå finnas saklig grund för att göra en omprövning av den ekonomiska politiken. Det är den omprövningen som vi från oppositionens sida anser att man nu måste göra. Man måste alltså prioritera investeringarna i näringslivet på ett helt annat sätt än regeringen föreslagit.